Herr talman! Vi har, som motionären säger, haft en intensiv debatt om våldsbrott på sistone. Vi är väl också eniga om att det är ganska förklarligt, eftersom våldsbrotten har ökat, om inte så mycket det sist förlidna året så i varje fall de senaste 5—10 åren. Det är även en självklarhet att detta har medfört att väldigt många människor har blivit ängsliga. Det har också tyvärr medfört att många som har blivit vittnen till våldsangrepp inte har vågat ingripa och att det.o.m. är rädda för att skydda sig. De vill inte själva begå brott, och de är i någon mån osäkra på vilka rättigheter som nödvärnsrätten ger dem. Därför tycker jag, herr talman, att det är värdefullt att det förs en debatt, och en debatt kan en motion i riksdagen föranleda. Det är bl.a. det som jag har förstått att motionären vill. En större debatt medför också en större information om nödvärnsrätten, som mer eller mindre är en fråga om självförsvar. Däremot är justitieutskottet inte berett att nu förorda en lagändring. Vi är inte lika övertygade som motionären om att en lagändring med säkerhet skulle minska våldet, vilket jag tror är ett av motionärens vällovliga syften. Jag är inte heller säker på att det med en lagändring skulle gå att förklara nödvärnsrätten så värst mycket bättre. Enligt vår uppfattning är lagen i dag rätt klart skriven. Vi har också i betänkandet mycket noga redovisat de utslag från högsta domstolen som föreligger för den senaste tiden, och det är därför — det måste jag säga — något förvånande att motionären påstår att domstolarnas praxis är otillfredsställande. Det har utskottet inte kunnat finna. Det är också litet svårt att veta vilken ändring motionären egentligen vill ha till stånd. Vi håller med motionären om att en ökad upplysning och en ökad debatt är mycket viktig. Om detta är utskottet enigt. De borgerliga ledamöterna har också skrivit ett särskilt yttrande där vi i anledning av motionen vill erinra om att massmedia har ett ansvar och att det är utomordentligt viktigt att t.ex. polisen utnyttjar sina möjligheter att berätta för den som är skadad att han har rätt till ersättning.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
Herr talman! Jag tackar för dessa synpunkter från justitieutskottets ordförande. Det är naturligtvis värdefullt att vi för en öppen och intensiv debatt kring dessa viktiga frågor. Det är riktigt som utskottets ordförande säger att rättspraxis till stor del är redovisad i utskottets betänkande. Men vad som beskrivs är högsta domstolens praxis, och den förefaller relativt generös. Underrätternas praxis är dock inte undersökt nu och den är sannolikt mycket mera ojämn. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till Sveriges Advokatsamfund som framfört dessa synpunkter. Det skedde visserligen 1982, men högsta domstolen har inte avkunnat någon enda dom i nödvärnsmål sedan 1980. Jag tror att advokater som arbetar i den praktiska vardagen har samma uppfattning som jag, och jag har som åklagare praktisk erfarenhet av sådana här situationer. För övrigt vill jag ta upp en annan fråga som utskottets ordförande nämnde, nämligen information. Utskottet säger att det är viktigt med information om nödvärnsrätten och att lämpliga informationsåtgärder bör vidtas, men man talar inte om vilka. Vilka garantier har vi för att det ges någon form av information? Jag anser att staten bär huvudansvaret för information om lagens innehåll, och det ansvaret kan inte rimligen övervältras på massmedia. Jag är fullständigt övertygad om att en lagändring, som jag inte är färdig att i ord exakt formulera här och nu, skulle få ett mycket stort informationsvärde. Det skall i varje fall inte underskattas. En lagändring skulle få avsevärd betydelse, och med en ny praxis skulle också informationseffekterna förstärkas.
Herr talman! I den här delen är vi inte helt ense. För det första kan man faktiskt inte som motiv för en lagändring anföra informationsbehovet. Lagen skall ändras om den är felaktig, men i övrigt får man informera om den lagstiftning som finns. För det andra står det i utskottets betänkande att fängelsestraffkommittén har i uppdrag att överväga om någon ändring behövs i nödvärnsreglerna och ge förslag till hur man skall sprida information om dessa. Vi får med förtroende överlåta detta arbete på den kommitté som nu verkar. Bengt Harding Olson är åklagare och bör veta att påståenden måste bevisas. Vi har från utskottets sida visat vilka mål som varit uppe i högsta domstolen. Vi har inte kunnat finna något som upprör våra sinnen i dessa domar. Om Bengt Harding Olson anser att ett antal underrätter dömer fel måste åklagarna eller de som är fällda gå vidare — vi har faktiskt både hovrätter och högsta domstolen kvar. Vi vore tacksamma, om Bengt Harding Olson i sin motion nästa år gav oss några konkreta exempel.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt som utskottets ordförande säger att påståenden är till för att bevisas. Men om man skall fortsätta med juridiken är det så att notoriska fakta, dvs. sådana som är självklara, inte behöver bevisas. Med det vill jag säga att det ovedersägligen finns ett glapp mellan det allmänna rättsmedvetandet och den nödvärnsrätt som är formulerad i brottsbalken. Det är riktigt att fängelsestraffkommittén sedan sju åtta år tillbaka håller på med att utreda olika saker, och den har år 1983 fått tilläggsdirektiv angående nödvärnsrätten. Enligt uppgift pågår en översyn. Det är bra — det föreligger ett stort behov av en sådan. Men det vore önskvärt att man kunde påskynda utredningen just på den här punkten. Ordspråket lyder ju: Medan gräset växer dör kon. När fängelsestraffkommittén så småningom kommer fram med ett förslag, hoppas jag att den får större framgång än med de förslag som hittills har lämnats.
Herr talman! Jag är helt ense med Bengt Harding Olson om att det är bra om fängelsestraffkommittén skyndar på. Jag måste nog göra en invändning till. Det finns inget glapp mellan det allmänna rättsmedvetandet och brottsbalken — de stämmer bra överens. Men det finns möjligen ett glapp mellan folks kunskaper om vad som står i brottsbalken och vad som verkligen finns skrivet där. Det är naturligtvis bekymmersamt. Jag vidhåller: Kom tillbaka med bevis så skall vi gärna ta upp frågan igen.

Herr talman! Det mesta är redan sagt i detta ärende, men jag vill anföra ytterligare några synpunkter. Nödvärnsrätten är — och det framhåller utskottet med skärpa — en mycket viktig och enligt min mening t.o.m. omistlig del av vår rättsordning. Vi har framhållit, när vi flera gånger haft frågan uppe i utskottet, att gällande lagregler och domstolspraxis ger en angripen en betydande rätt till våldsanvändning i självförsvar. Någon ändring av själva lagtexten kan vi därför inte tillstyrka, om vi inte får ett konkret lagförslag som skulle kunna precisera reglerna ytterligare. Vi håller naturligtvis möjligheten att pröva detta igen öppen, precis som utskottets ordförande sade. Det förefaller mig dock vara en något konstig lagstiftningsmetod som motionären här vill använda. Han vill ändra i lagtexten och därigenom åstadkomma uppmärksamhet, inte för att lagtexten i sig är dålig eller felaktig i sak. Det är kanske en metod som är något okonventionell i de här sammanhangen. Det finns, som också utskottets ordförande var inne på, ett tydligt behov av information till allmänheten om nödvärnsrättens innehåll och gränser. Jag har den uppfattningen att staten i och för sig naturligtvis har ett ansvar att informera om den lagstiftning som gäller, precis som motionären uttryckte tidigare. Helt klart är dock att det inte alltid är så lätt att sprida sådan information till den stora allmänheten från statens sida. Däremot är det tydligt att massmedia här har ett mycket stort ansvar. Det är ju i samband med att något fall inträffar som allmänhetens uppmärksamhet riktas mot detta problem. Motionären har själv i sitt anförande tagit upp ett sådant fall, som belyser nödvärnsrättens innehåll och gränser i ett visst sammanhang. Det är viktigt att en sådan diskussion kommer till stånd. Däri bör vi alla delta och försöka medverka till att mejsla fram den information som kan uppfattas av allmänheten. Vi understryker i vårt särskilda yttrande att massmedia i det här sammanhanget har betydelse. Ett annat problem i det här sammanhanget är det förhållandet att många människor är ovilliga att hjälpa en person som blir angripen. Det hänger naturligtvis samman med att människor är rädda. Man är rädd att komma till skada själv. Man vet inte om våldsverkaren möjligen har något vapen som han tänker använda. Det finns en naturlig rädsla för att ingripa. Samtidigt är det så att skadeersättningarna kan vara njugga. Förfarandet tar lång tid, och det kan vara ovisst om man över huvud taget kan få någon ersättning. Vi har också understrukit i vårt särskilda yttrande hur viktigt det är att dessa synpunkter beaktas i arbetet med en översyn av brottsskadelagen och brottsoffrens ställning.
Herr talman! Till Björn Körlof vill jag säga: Det är riktigt, jag anser i princip att nödvärnsrätten i sak har den omfattning som är lämplig. Men utformningen av lagtexten har, enligt min uppfattning, gjort att det uppstått ett glapp mellan vad allmänheten anser vara en rimlig nödvärnsrätt och vad lagstiftaren har fått fram i själva lagtexten. Jag menar att det finns ett behov av en ändring här, som tydligare framför vad lagstiftaren verkligen har tänkt sig. Lagstiftaren har tänkt sig en generös nödvärnsrätt. Denna rätt skall finnas både i teorin och praktiken, men framför allt i praktiken. Om man inte har fångat detta innebär det ett beklagligt glapp. Det menar jag är ett skäl för lagändring. Jag vill också poängtera att det inte bara är jag som tycker att det behövs en lagändring. Sveriges advokatsamfund har sagt att det finns anledning att ifrågasätta om inte en omarbetning av lagtexten är nödvändig. Det sade man 1982, då man hördes särskilt av utskottet. Nu, 1986, har utskottet inte hört Sveriges advokatsamfund. Jag är emellertid övertygad om att man har samma uppfattning i dag som man hade 1982.
Herr talman! Jag vill inte utesluta att det är möjligt att åstadkomma en ytterligare precisering och konkretisering av lagtexten. Jag säger att jag inte utesluter den möjligheten. Men i så fall måste motionären, i vart fall i den här debatten, peka litet tydligare på vad det är i lagtexten som han inte tycker är bra och som han anser borde bli bättre. Annars för vi debatten på ett plan som leder till ett ganska meningslöst utbyte av åsikter. Vi måste få till stånd en ytterligare konkretisering från motionärens sida innan vi kan gå in i en diskussion som leder någonstans.
Herr talman! Jag är tacksam för den synpunkten från Björn Körlof som innebär att han inte utesluter möjligheten att det finns varianter och sätt att förtydliga lagtexten. Det ser jag som väldigt hoppingivande. Tyvärr är jag inte mäktig att här och nu producera en exakt lagformulering. Men jag kan lova att jag skall återkomma till utskottet i den här frågan. Då kommer detta, om jag kan tolka det som sagts som ett löfte, att få en behandling i en ännu tydligare positiv anda.

Herr talman! Jag kan inleda på ungefär samma sätt som Björn Körlof och säga att det mesta i den här debatten redan är sagt. Det framgår också av betänkandet att vi är mycket eniga i utskottet om vår bedömning i denna fråga. Detsamma kan faktiskt sägas om det som står i det särskilda yttrande som de borgerliga ledamöterna har fogat till betänkandet. Vi har gjort en noggrann redovisning av de rättsfall som finns när det gäller nödvärnsrätten. De har, som sagts tidigare, gett vid handen att det finns goda möjligheter till rättsligt skydd för den som ingriper mot våld eller försvarar sig själv mot våld. Motionären har efterfrågat mer information. När frågan har behandlats tidigare i riksdagen har det bl.a. lett till en ökad information till de rättstillämpande organen. Självfallet skall man fortsätta ge sådan information i all den utsträckning som kan vara nödvändig. HD-domarna torde dock tala sitt tydliga språk för dem som har att handskas med dessa ärenden i t.ex. domstolarna. Lika viktigt är självfallet också att den breda allmänheten har kunskaper om lagens innehåll. Fängelsestraffkommittén, som har att överväga om det finns behov av ändringar eller kompletteringar i systemet med allmänna ansvarsfrihetsregler, skall också överväga vilken information om nödvärnsrättens innehåll och gränser till allmänheten som kan behövas. Motionären har också föreslagit förtydliganden i lagen på dessa punkter. Precis som sagts tidigare anser vi att det finns en gräns för hur noga man i lagstiftningen kan förutse och precisera alla de situationer som kan förekomma. Domstolarna måste göra dessa bedömningar av hur nödvärnsrätten skall kunna användas. Vi anser att marginalerna i dag är så breda att det går att tillgodose mycket högt ställda krav på möjligheten både att försvara sig själv mot våld och att ingripa mot våld mot annan person eller egendom. I det särskilda yttrandet tas frågor om ersättning för skador samt brottsoffrens ställning upp. De frågorna behandlas inte i utskottets betänkande, eftersom de ligger utanför vad motionen tar upp. De kommer emellertid att behandlas i andra sammanhang här i kammaren. Justitieministern har aviserat att han kommer med förslag. Därför lämnar jag dessa synpunkter åt sidan nu. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig först säga att jag delar den uppfattning som kommer till uttryck både i motionen och i utskottets skrivning, nämligen att det är väldigt viktigt att vi på olika sätt kan få allmänheten att engagera sig i det brottsbekämpande arbetet, och naturligtvis också när det gäller att bekämpa våldet. Jag tror att vi är överens om att det är en nödvändighet för att vi skall kunna bryta den utveckling som för närvarande pågår när det gäller våldsbrott. Att enskilda människor inte ingriper i den omfattning som vi kanske skulle önska när det gäller våldsbrott, överfall och liknande, tror jag beror på även andra saker än bristande information om nödvärnsrätten. Det är naturligtvis en del i det här, men vad som väger tyngre tror jag är att man är rädd att själv bli skadad och inte vet vilka möjligheter man har att få ersättning, om man ådrar sig en skada efter ett ingripande. Det har här sagts att detta är frågor som är under beredning i andra sammanhang, och vi får därför återkomma till dem senare. Det är naturligtvis riktigt att det behövs ökad information, men det är inget exklusivt bara kring paragraferna om nödvärnsrätten, utan det gäller egentligen all lagstiftning. En viktig förutsättning för att rättssamhället skall fungera är att medborgarna har god kännedom om lagstiftningen och vad den innebär. Detta har centerpartiet tagit upp i ett större sammanhang när det gäller samhällets informationsskyldighet gentemot invånarna om hur lagstiftningen är utformad och skall tillämpas. Frågan om paragraferna om nödvärn i brottsbalken ligger i linje med det allmänna rättsmedvetandet eller ej kan naturligtvis diskuteras. Det är nödvändigt att den här typen av paragrafer är vitt utformade. Det går nämligen inte att i lagstiftningen täcka in alla de situationer som kan tänkas uppstå. Därför är det viktigt att det finns ett ordentligt lekmannainflytande i dömandet.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

Herr talman! I justitieutskottets betänkande 3 behandlas två motioner som rör två olika paragrafer och ändringsförslag i brottsbalkens bestämmelser om sexualbrott. Den ena motionen röner faktiskt ett i riksdagen inte särskilt vanligt öde. Samtliga remissinstanser och ett enigt utskott tillstyrker bifall till motionärens begäran om en ändring av 6 kap. 5 § andra stycket brottsbalken, så att samma straffmaximum skall gälla för sexuellt umgänge med syskon under 15 år som med andra barn under 15 år. Det innebär helt enkelt, herr talman, att utskottet föreslår riksdagen ett tillkännagivande till regeringen. Av förbiseende har ett fel begåtts 1984, och vi är ense om att det bör rättas till. I den andra motionen däremot, som handlar om de två skilda brotten våldtäkt å ena sidan och sexuellt utnyttjande å andra sidan, begär Gunilla André en ändring av 6 kap. 1 § brottsbalken så att brott som i dag bedöms som sexuellt utnyttjande, i vissa fall skall betecknas som våldtäkt. Bakgrunden till motionen är det numera så bekanta Piteåfallet som utskottet har redogjort för i betänkandet. Jag skall inte här dra historien utan bara påminna om att det var ett antal pojkar som gav sig på en flicka, som var så berusad att hon var medvetslös, och utövade sexuellt umgänge med henne under tiden. Hon fick också skador. Det var ett upprörande rättsfall, men pojkarna kunde inte fällas för våldtäkt utan för sexuellt utnyttjande. Också i fråga om den här motionen är vi relativt eniga i justitieutskottet. Vi tycker nämligen allesammans att det är stötande för det allmänna rättsmedvetandet om ett sexuellt utnyttjande under så grava omständigheter som det var fråga om i Piteåfallet betraktas som ett lindrigare brott än våldtäkt. Vi är också — och det gäller numera även motionären, vilket hedrar henne — eniga om att den typ av gärning som vi åsyftar, nämligen när någon utnyttjar en annan persons värnlöshet för att skaffa sig sexuellt umgänge, under vissa omständigheter kan vara lika klandervärd som den där man tilltvingar sig umgänge med våld, dvs. våldtäkt. Men det är alltså inte detsamma som våldtäkt. Det är därför som vi i enighet skriver att straffstadgandet kan behöva ses över i syfte att få infört en bestämmelse om ett grövre brott med särskild straffskala. Vi är också eniga om att det då kan vara värt att pröva en annan brottsbenämning än sexuellt utnyttjande, som låter litet konstigt. Sedan, herr talman, är emellertid sämjan slut. De borgerliga företrädarna i utskottet har den enligt min uppfattning fullständigt självklara inställningen, att när vi nu allesammans i justitieutskottet vill få en ändring till stånd, så bör riksdagen upplysa regeringen om det genom ett formellt tillkännagivande precis som vi gör i fråga om motionen om sexuellt umgänge mellan syskon. Det är riksdagen som stiftar lag, och därav följer också att vi måste vara beredda att tala om för regeringen att vi vill ha ett lagförslag om en ändring. Det borde inte vara någonting konstigt med det eller någonting att hymla med. Nu har den socialdemokratiska majoriteten hamnat i något slags diffust dilemma och bokstavligen satt sig på två stolar. Å ena sidan tycker man att någonting bör göras, men å andra sidan vill man inte säga det direkt till regeringen. Man utgår från att den önskvärda översynen kan komma till stånd i något lämpligt sammanhang. Det låter, herr talman, som marsvinsgråt i sur halm. Ni vågar inte mer än att indirekt till riksdagen säga att ni är med på en ändring, men ni vill inte säga det till regeringen. Är mina socialdemokratiska vänner rädda för regeringen? I så fall vill jag bara ödmjukt påminna om att riksdagen är folkets främsta företrädare. Eller är ni så partidisciplinerade att ni inte vågar göra en snar beställning, därför att justitieministern i en debatt för ett år sedan var negativ till en ändring? Då hade lagen bara gällt ett år, och i utredningsarbetet hade man inte diskuterat en liknande fråga. Dessa frågor vill vi gärna få besvarade av de socialdemokratiska företrädarna i utskottet. Herr talman! Även i det mest grundliga utredningsarbete är det möjligt att göra ett förbiseende. Det är vad som har skett i det här fallet, och nu har det uppdagats. Justiteutskottet har gjort ett nytt grundligt utredningsarbete. Vi har haft en lång och omfattande remiss i den här frågan och kommit fram till att det behövs en lagändring. Då borde vi också allihop formellt stå för den slutsatsen och göra en riksdagsbeställning till regeringen. Det är av den anledningen som de borgerliga ledamöterna i utskottet yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Utskottets värderade ordförande har berört de flesta viktiga synpunkterna på det här ärendet, och jag har inte så hemskt mycket mer att tillägga. Jag vill bara understryka en aspekt på ärendet, och det gäller då den otäcka bakgrunden, nämligen Piteåfallet. I diskussionen har ibland förekommit den uppfattningen att det inte skulle vara möjligt att med gällande regler åstadkomma tillräckligt hårda straff för den gärning som de här pojkarna begick. Det är faktiskt så att reglerna om förhöjt straffmaximum vid sammanträffande av brott redan i dag gör det möjligt att utdöma tillräckligt långa straff för brottet sexuellt utnyttjande, om man kombinerar det med åtal för misshandel eller grov misshandel. Då kan man uppnå minst lika lång frihetsberövande påföljd eller annan påföljd som gäller för våldtäkt. Det är alltså inte bristande möjligheter att reagera med kraftiga straff som vi nu talar om, utan det är den tekniska och inte minst språkliga utformning som brottet sexuellt utnyttjande har fått. För att undvika behovet av att åtala för sexuellt utnyttjande i förening med misshandel eller grov misshandel i liknande fall i framtiden kan det alltså finnas skäl att införa bestämmelser om grovt brott vad avser sexuellt utnyttjande med en särskild straffskala. I sammanhanget kan man då också pröva den språkliga benämningen på detta brott. Om detta är en framkomlig väg och bringar lagtexten i överensstämmelse med den allmänna rättsuppfattningen, får översynen visa. Det är viktigt att det görs en utredning om detta, och i likhet med utskottets ordförande tycker jag att det är märkligt att utskottsmajoriteten inte velat säkerställa att en sådan nu kommer till stånd, helt i överensstämmelse med den uppfattning som vi har i utskottet, genom ett tillkännagivande. Det är den form som vi normalt använder när riksdagen vill att regeringen skall vidta någon åtgärd som leder till lagändringar och som vi sedan får pröva här i riksdagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Lagarna måste vara så utformade att de uttrycker människors värderingar. De måste bygga på normer för mänsklig samlevnad som är allmänt godtagna och därmed förankrade i allmänhetens rättsmedvetande. Nuvarande lagstiftning om sexualbrott trädde i kraft den 1 juli 1984. Den präglades av ett synsätt som också byggde på kvinnors värderingar. Det innebar exempelvis att gamla myter omkring sexuella övergrepp inte längre ligger till grund för lagstiftningen. Forskare lär oss att en våldtäkt endast är skenbart sexuellt betingad. I grund och botten är den ett uttryck för fientlighet, vrede och vilja att behärska. Våldtäkten är den yttersta förolämpningen. Brottet utgör en allvarlig kränkning av offrets personliga och sexuella integritet och är en traumatisk upplevelse för offret. Övergreppet vittnar om betydande hänsynslöshet hos gärningsmannen. I ett uppmärksammat fall har en 17-årig flicka våldtagits och misshandlats svårt i underlivet vid en gängvåldtäkt, det s.k. Piteåfallet. Hon var för tillfället oförmögen att försvara sig, eftersom hon var medvetslös på grund av alkoholförtäring. Då flickan var medvetslös, behövde pojkarna varken använda hot eller tvång för att fullborda sina gärningar. Brottsrubriceringen blev sexuellt utnyttjande, och därmed tillämpades en lägre straffskala än om våldtäktsparagrafen kunnat tillämpas. Vanmaktssituationen kunde inte åberopas, eftersom hon själv försatt sig i detta tillstånd. En sådan lag är stötande för det allmänna rättsmedvetandet. Det bör inte vara en förmildrande omständighet att offret är försvarslöst. För egen del anser jag det nödvändigt att få till stånd en ändring i lagstiftningen, så att sådana situationer skall vara lika straffvärda som våldtäkt. Därför motionerade jag om detta under den allmänna motionstiden. Utskottet har sänt motionen på remiss till ett antal myndigheter och organisationer. De allra flesta anser att det finns behov av en ändring, och det framkom också förslag att bestämmelsen om sexuellt utnyttjande bör ses över, varvid brottet indelas i två grader, nämligen ett normalfall och ett grovt fall. Ett enigt utskott har också föreslagit att straffstadgandet om sexuellt utnyttjande bör ses över i syfte att införa bestämmelser om ett grovt brott med särskild straffskala. Även själva brottsbenämningen sexuellt utnyttjande bör ses över, eftersom den förefaller mindre väl spegla allvaret i de gärningar det här kan vara fråga om. Jag är självfallet mycket nöjd med behandlingen av min motion. Vi har kommit fram till en samsyn då det gäller det straffvärda i sådana här sexuella övergrepp. Däremot har vi olika åsikter om sättet på vilket vi skall delge regeringen uppdraget att göra en översyn. Jag anser att det är naturligt att göra en formell hemställan med anledning av min motion, dvs. ett tillkännagivande. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservationen i vad avser mom. 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Först vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att vi i utskottet är överens om de ändringar i lagregleringen som vi har begärt när det gäller sexualbrott. I betänkandet behandlas två motioner, en folkpartimotion och en centermotion. Motionen av Hans Petersson i Röstånga pekar på skillnaden i straffskalorna för brotten sexuellt umgänge med syskon och sexuellt umgänge med barn. De nuvarande reglerna i 6 kap. 5 § BrB är sådana att den som har samlag med sitt helsyskon skall dömas för sexuellt umgänge med syskon till fängelse i högst ett år. I den följande 6 § sägs att den som har sexuellt umgänge med barn under 15 år skall dömas till fängelse i högst fyra år. Utskottet anser att det saknas skäl för den skillnad när det gäller straffmaximum som de nuvarande reglerna innebär. Även remissinstanserna har påpekat detta, vilket Karin Ahrland har nämnt. Det bör dock ankomma på regeringen att utarbeta och förelägga riksdagen förslag till erforderlig lagändring. Utskottet anser att riksdagen bör ge regeringen till känna vad som anförts i motionen. Den andra motionen, den av Gunilla André, tar upp ett uppmärksammat fall som Gunilla André redan har berört i debatten, det s.k. Piteåfallet, där en 17-årig flicka våldtogs och misshandlades svårt. Även denna motion har varit ute på remiss. Remissinstanserna har varit delade i synen på den lagändring som Gunilla André vill ha till stånd. Domstolarna och Advokatsamfundet liksom juridiska fakultetsnämnden avstyrker sakliga ändringar i våldtäktsparagrafen. De båda domstolarna förespråkar dock att bestämmelsen om sexuellt utnyttjande ses över. Enligt deras mening bör övervägas, om inte brottet bör indelas i två grader: ett normalfall och ett grovt brott. Utskottet anser också att det finns anledning att överväga den lagtekniska utformningen av stadgandet om sexuellt utnyttjande. Herr talman! Om detta är vi eniga i utskottet. Det vi inte är eniga om är huruvida vi skall ge också detta regeringen till känna. De borgerliga förordar alltså ett tillkännagivande när det gäller motion Ju612 av Gunilla André. Vi socialdemokrater utgår ifrån att den önskvärda översynen kommer till stånd t.ex. i samband med det lagstiftningsarbete som utskottet förordar när det gäller 6 kap. 5 och 6 §§.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
Herr talman! Jag har en fråga till Ulla-Britt Åbark om detta med hemställan. När det gäller Hans Peterssons i Röstånga motion, där vi är överens om skrivningen, har ni liksom vi från centerpartiet ansett det riktigt att göra ett formellt tillkännagivande för regeringen av vad utskottet anfört. När det gäller min motion är vi också överens om vad vi önskar att regeringen skall göra i den här frågan, men där har ni inte kunnat gå med på den formella hemställan som ett tillkännagivande egentligen är. Min fråga till Ulla-Britt Åbark är: Vad är det för skillnad mellan de här båda frågorna som gör att ni i det ena fallet är med på en hemställan om tillkännagivande men inte i det andra fallet?
Herr talman! Jag ställde ungefär samma frågor till Ulla-Britt Åbark när jag talade. Är det därför att folkpartiet ibland är huvudmotståndare till socialdemokraterna som vi får vår motion bifallen av riksdagen medan centern inte får det? Är det skälet, eller hur skall ni förklara det för alla de människor som faktiskt var väldigt upprörda efter Piteåfallet, precis som Ulla-Britt Åbark, Gunilla André, jag och de flesta som sitter här? Skall ni säga: ”Jo, vi socialdemokrater är också upprörda och tycker också att det behövs en lagändring, men vi tänker inte säga det till regeringen, för vi vill inte ge regeringen några order”? Herr talman! Här är det fråga om riksdagens anseende. Om vi är ense och om det i det ena fallet kan göras ett tillkännagivande för regeringen, finns det faktiskt inga objektiva skäl för att inte göra det i det andra. Får jag bara fråga: Beror detta på att justitieministern stod här för ett år sedan och hade en annan uppfattning?
Herr talman! Det här kan absolut inte bero på att justitieministern hade en annan uppfattning. Karin Ahrland sade i sitt anförande att vi är rädda för regeringen och befinner oss i ett diffust dilemma. Då borde vi ju inte ha tagit den ställning som vi har tagit i utskottet och gått med på ändringarna, men vi vill att regeringen skall se över detta och komma med förslag. Jag har talat med departementet, och där har man detta på bordet. Samma svar har jag till Gunilla André.

Herr talman! Det förekommer då och då i samband med grova våldsbrott att domstolars behandling och straffutmätning blir föremål för diskussion och kritik. I sexualbrottsmål har det förekommit, och det har inte sällan varit en nog så berättigad kritik. Emellertid får man inte av den typen av fall låta sig förledas därhän att man försöker rida på stämningar i samhället som på ett oreflekterat och ogenomtänkt sätt inom hela det kriminalpolitiska fältet börjar kräva väsentliga straffskärpningar och ett ökat vedergällningstänkande. Man får vara litet försiktig mot den typen av populism när man stiftar lag. Låt mig referera till litet grand av vad som sagts tidigare: En aldrig så förklarlig upprördhet kan inte någonsin betecknas som en riktigt bra stämning, utifrån vilken man skall stifta lag. Lag skall man stifta när man inte är upprörd, när man kan tänka nyktert och kyligt, allsidigt och djupt, och inte är offer för diverse populistiska stämningar och känner sig pressad att som politiker följa dem för att man skall bli omnominerad vid nästa val. Jag skall inte bli det, så jag har inga sådana bekymmer. Jag menar alltså att det finns skäl att i det här sammanhanget i någon mån varna för att den upprörda stämning, som råder i kritiken av vissa enskilda fall i domstolarna, kan leda till ett klimat där vi får en viss allmän tendens till straffskärpning. Vi skall nämligen erinra oss att straffen för våldtäkt och sexuellt utnyttjande, särskilt i brottens försvårande form, är utomordentligt hårda. Vi kan inte gärna ha det så, att straffet för sådana brott skall vara hårdare än t.ex. för mord. Det måste finnas en viss skillnad mellan begreppet våldtäkt och begreppet sexuellt utnyttjande, som det tidigare har framhållits här. Det finns anledning att erinra om det som Björn Körlof också var inne på, nämligen att sexuellt utnyttjande i förening med grov misshandel faktiskt döms strängare och kan leda till hårdare maximistraff än grov våldtäkt. De olika benämningarna är mera en sorts försök till teknisk lösning, som skall bilda utgångspunkt för bedömningen, än uttryck för att man ser mildare på det ena brottet än på det andra. Det beror av omständigheterna i det enskilda fallet hur strängt man dömer och latituderna är som bekant ganska vida. Man kan döma milt om det finns förmildrande omständigheter, man kan döma mycket strängt om det finns försvårande sådana. Nu försöker ju justitieutskottet peka på en tänkbar lösning av detta problem, nämligen att man skall tillskapa en grövre form av sexuellt utnyttjande. Det är naturligtvis en möjlig väg. Dock menar jag att skillnaden i förhållande till nu lagstiftningsmässigt inte kan bli särskilt stor. Möjligen kan det vara fråga om en viss markering som kan ge domstolarna en möjlighet i praxis att i de svåra fallen döma strängare, och det må vara berättigat. Men i den stämning som råder i en del kretsar i samhället skall man ändå erinra sig att straff enligt vad som sägs i de gamla domarreglerna skall leda till bättring. Jag tillhör dem som starkt tvivlar på att en människa blir bättre av att sitta sex år i fängelse i stället för fyra eller tolv år i stället för tio. Det är nog andra åtgärder och andra synsätt som skall till för att bättring skall inträda. Också när det gäller frågan om syskonincest måste jag säga att justitieutskottets enhälliga ställningstagande i någon mån förfaller till den här tendensen att vilja trappa upp strafftänkandet och öka de möjliga maximistraffen. Man måste ändå erkänna att det är en viss skillnad mellan incest och incest. Incest med avkomling är ett mycket grovt övergrepp mot person, i synnerhet om den sker mot minderåriga. Syskonincest är en delvis annorlunda form av sexuell relation; som är mera komplicerad och kan förekomma i litet olika varianter. Även om det inte är särskilt vanligt, är det inte heller alltför sällsynt att syskon med en viss åldersskillnad —t.ex. syskon mellan 14 och 18 år — känner en sexuell dragning till varandra, att syskontillgivenheten så att säga slår över i detta. Det kan leda till psykologiskt väldigt komplicerade situationer, och man kan med goda skäl hävda att det långt ifrån alltid är hot och straff som är de bästa sätten att få folk att ta sig ur sådana förhållanden. Det kanske är en helt annan typ av positiv och avkriminaliserad hjälp som vederbörande behöver. Men det finns naturligtvis även fall, där det är fråga om att ett äldre syskon utnyttjar ett minderårigt. Man bör också betänka, vilket tar sig visst uttryck i praxis redan i dag, att ungdomar i dag fysiskt och sexuellt mognar tidigare än vi gjorde för en generation sedan, och många debuterar sexuellt före 15 års ålder. Detta skapar vissa komplikationer då det gäller rättstillämpningen, eftersom man inte i alla fall kan säga att det är fråga om ett beteende som samhället bör bedöma som brottsligt. Omständigheterna och hur relationen ter sig som de unga har ingått måste få avgöra om det är fråga om ett brottsligt beteende. Det kan förhålla sig på olika sätt. Det kan vara fråga om ett utnyttjande, ett övergrepp eller ett nödgande. Men det kan också vara frågan om en fullt naturlig form av ungdomlig sexualitet, som man i så fall, enligt min enkla mening, inte bör bestraffa. Även om ett justitieutskott naturligtvis i första hand, skall hålla sig till de rent rättsliga delarna handlar ju kriminalpolitiken om annat än polis, strafflagar och domstolar. Jag tror att det hade varit välgörande om justitieutskottet litet grand hade gått in på de mer sociala aspekterna på dessa frågor, vilka i det långa loppet kanske är de viktigaste. Nu blir det en mycket ensidig diskussion kring lagtekniska saker, kring bedömningar av olika begrepp och kring hur strängt man skall bedöma det och det. Djupare sätt handlar det ju om betydligt mer. Offren för sexuellt övervåld hjälper man ju på annat sätt än genom att öka straffsatserna för skyldiga, för gärningsmän. Man hjälper dem genom att t.ex. vid rättegångar och i livet i allmänhet försöka bryta igenom den känsla av skuld och skam som de kvinnor som blivit offer för ett sexualbrott i regel känner. Den känslan är ett stort handikapp, inte minst i samband med rättsförhandlingar och utredningar. Man hjälper dem också genom att med kvalificerat psykologiskt bistånd bryta igenom det mycket svåra trauma som ett sexuellt övergrepp innebär. Detta är något som länge har underskattats i sin problematik. När det sedan gäller hur man bekämpar sexualbrott tror jag att det för balansens skull kan vara välgörande att erinra om att man i sista hand inte gör det genom hot och straff. Det gör man genom förändringar i det sociala beteendet. Det gör man genom att göra sexualiteten till en del av en sund och fullödig personlighet, och inte som sker i det nuvarande samhället, där man separerar sexualiteten, man fragmentiserar det mänskliga livet. Där tilläggs sexualiteten en mycket specifik laddning, och där kan den bara utövas i speciella former. Den är så att säga inte riktigt legitim i sig själv. Den avskärs från livet i övrigt och tar sig därför torftiga former och blir ett medel för behärskande och ett medel för makt. Jag tror att man i det långa loppet motverkar sexuella övergrepp mindre genom ökade straff och mera genom att ge ungdomar tillfälle att på ett naturligt och osökt sätt upprätta sunda relationer mellan hela och integrerade personligheter. Då kan ungdomarna på ett naturligt sätt ge uttryck för sin sexualitet. Jag tror också att man i den allmänna diskussionen och i familjepolitiken måste försöka bryta tystnaden kring sexualiteten — speciellt kring ungdoms sexualiteten — som råder i många familjer där man har svårt att tala om dessa saker. Man utlämnar där de växande unga till de ofta falska och patriarkaliskt präglade bilder av sexuella relationer över huvud taget mellan män och kvinnor som alltjämt är dominerande i många delar av samhället. Jag tror att man måste utsätta t.ex. många av de TV-serier som sänds i dag för en grundläggande kritik, eftersom de förmedlar en bild av relationerna mellan könen där kvinnor ofta utmålas som objekt och statussymboler, genom vilka männen visar hur duktiga de är och hur väl de kan hävda sig i samhället. Denna sexualitetens koppling till makt och inflytande är något som på allt sätt måste motarbetas. Det kan man inte göra med rent kriminalpolitiska medel. Med dessa synpunkter, herr talman, vill jag yrka bifall till ett under överläggningen framställt yrkande som jag ber att få läsa upp. Det har följande lydelse: ”Rättspraxis i sexualbrott har på senare tid blivit föremål för kritik. Man har — ofta med skäl — kunnat hävda, att otillräcklig hänsyn tagits till kvinnors speciella situation i ett samhälle, som alltjämt präglas av traditionell maskulin sexualsyn. Det är dock skäl att varna för den nu aktuella tendensen, att genom allmän straffskärpning tro sig kunna bemästra problemen med sexuellt våld och utnyttjande. Detta riskerar att färga av sig på kriminalpolitiken i allmänhet och kan på ett ofruktbart sätt koncentrera uppmärksamheten på problemets rent rättsliga sida. Som juridiska fakultetsnämnden framhåller, kan sexuellt utnyttjande i förening med grov misshandel redan föranleda högre maximistraff än grov våldtäkt. Det måste också kunna göras en skillnad mellan sexuella övergrepp, där aktivt våld förekommit och sådana, där övergreppet består i utnyttjande av en viss situation. Att likställa dessa former av övergrepp är ologiskt och leder till orimliga konsekvenser. Det finns lika liten anledning att skärpa straffen för sexuellt umgänge mellan syskon, för det fall ena kontrahenten är under 15 år. Många ungdomar debuterar sexuellt innan de fyllt 15 år. Detta kräver att lagen tillämpas med stor urskillning. Detta bör gälla i fall av syskonincest så mycket mera som dessa kan vara psykologiskt komplicerade och kräva helt andra åtgärder än hot och straff. Det vore olyckligt, om en viktig diskussion kring sexuell maktutövning och kvinnoförtryck i huvudsak skulle röra sig kring drakoniska straffskärpningar. Att bekämpa kvinnoförakt och en känslomässigt utarmad syn på sexualitet måste väsentligen ske på andra, mer mödosamma och långsiktiga vägar i människors sociala och personliga fostran.”
Herr talman! Nu har Jörn Svensson hållit en socialpolitisk utläggning om sexualbrotten, som justitieutskottet, vilket han påpekar, över huvud taget inte har tagit upp i detta betänkande. De har diskuterats så många gånger — Prot. 1986/87:41 tidigare. Detta betänkande är föranlett mer av, låt oss kalla det, de rättsliga 3 december 1986 delarna i lagstiftningen. Jag tror att vi kan hålla med om vissa delar iJörn. HH Svenssons anförande, men kanske inte om allt. Den debatten har jag inte tid — L48regleringenav ätt förasnu. vissa sexualbrott Däremot skall jag gärna hålla med Jörn Svensson om att man inte skall lagstifta när man är upprörd. Det har vi inte heller gjort. Vi har noga gått igenom motionerna. Vi har skickat båda motionerna på remiss, och vi har noga övervägt vad vi tyckte. I det ena fallet, när det gäller sexuellt utnyttjande av barn, har vi faktiskt inte fört någon lång debatt — låt mig gärna erkänna det. Vi ansåg nämligen, precis som remissinstanserna, att ett misstag hade begåtts i detta fall. Varför skall det vara lindrigare att utnyttja syskon under femton år än det är att utnyttja andra barn? Det är helt enkelt en bedömningsfråga som vi är eniga om. I det andra fallet borde Jörn Svensson kanske erinra sig att det från början kallades våldtäkt. Vi har inte gått med på att säga att detta skall likställas med våldtäkt. Vi har däremot varit rörande ense om att just paragrafen om sexuellt utnyttjande kan behöva nyanseras och kanske få en annan benämning så att vi slipper så upprörda debatter som det blev just därför att många människor som är okunniga beträffande denna lagstiftning tyckte att det var förskräckligt att dessa pojkar inte dömdes för våldtäkt.
Herr talman! Förutom det som Karin Ahrland framhöll vill jag till Jörn Svensson säga, efter att ha läst igenom det särskilda yrkandet, att bortsett från straffen för sexuellt umgänge mellan syskon, där en viss straffskärpning kommer till stånd, finns inte i betänkandet i övrigt någon aktuell tendens, som Jörn Svensson säger, att genom allmänna eller drakoniska straffskärpningar gå den vägen fram. Den lagtekniska förändring som vi överväger och förordar, dvs. förändringen av brottet sexuellt utnyttjande, kommer i straffskalan och vid påföljdsvalen fortfarande att motsvara det som Jörn Svensson själv var inne på, nämligen våldtäkt. Någon drakonisk straffskärpning är vi alltså inte ute efter, utan vi har, precis som Karin Ahrland sade, i lugn och ro övervägt om det inte är bättre med en annan lagteknisk lösning. Jag vill också citera direkt ur utskottsbetänkandet beträffande den punkt som Jörn Svensson även tar upp i sitt särskilda yrkande. Den skrivningen täcker väl det han tänkt sig. På s. 11 står det: ”Av det som har sagts nu drar utskottet emellertid inte slutsatsen att ett sexuellt övergrepp utan inslag av våld, hot e. d. mot en värnlös person bör kallas för våldtäkt. I likhet med flera remissinstanser anser utskottet i stället att brottsbenämningen våldtäkt, som har använts sedan länge och som språkligt väl motsvarar det slags gärningar som beskrivs i våldtäktsparagrafen, även i fortsättningen bör reserveras för dessa fall.”

Herr talman! Jag har genom årens lopp lärt mig att det endast är Jörn Svensson som sitter inne med den hela och fulla sanningen i varje fråga, enligt Jörn Svenssons egen uppfattning. Därför är jag inte förvånad över Jörn Svenssons argumentering eller det särskilda yrkandet. Jörn Svensson vill varna för att vi skall rida på stämningar. Vi skall i stället tänka nyktert och kyligt. Piteåfallet inträffade sommaren 1985. Det är i stort sett ett och ett halvt år sedan dess. Vi har också haft motionen ute på remiss till ett stort antal remissinstanser, bl.a. Svea hovrätt, som haft tid att tänka nyktert och kyligt. Jag vill citera vad hovrätten säger i sitt remissvar: ”Hovrätten är, som redan sagts, av den uppfattningen, att övergrepp av den art som avses med stadgandet i 6 kap. 3 § brottsbalken kan vara så allvarliga att nuvarande straffsatser inte alltid är till fyllest. Hovrätten vill därför tillstyrka en översyn av 6 kap. 3 § brottsbalken. Denna bör syfta till att lagrummet konstrueras med ordinärt och grovt brott samt att fall av särskilt hänsynslösa handlanden sålunda omfattas av en högre straffskala. Denna bör vara densamma som för grov våldtäkt.” För egen del tycker jag att Svea hovrätts yttrande präglas av ett nyktert och kyligt tänkande. Jag kan vara överens med Jörn Svensson om att det givetvis inte enbart är det juridiska som vi bör uppmärksamma i det här fallet utan också de sociala situationerna. Men det har vi gjort i många andra sammanhang när det gäller lagstiftningen på det här området. Vad det nu gällde var just det lagtekniska. Jag vill fråga Jörn Svensson om man skall tolka det särskilda yrkandet så att Jörn Svensson och vpk anser att det skall vara en förmildrande omständighet att offret är försvarslöst, som förhållandet var i Piteåfallet.

Herr talman! Det var en något egendomlig fråga. Det är klart att ingen anser att det skall vara en förmildrande omständighet att offret befinner sig i vanmakt. Som juridiska fakultetsnämnden redan har påpekat är det i själva verket en försvårande omständighet, som också kan leda till mycket hårda straff, särskilt om det är förenat med misshandel. Gunilla André blandar liksom ihop saker och ting. Hon blandar ihop lagens möjligheter att döma till mycket stränga straff i sådana här svåra fall å ena sidan och å andra sidan Piteåfallet, där den enskilda tingsrätten dömde på ett sätt som man rimligtvis med vissa skäl kan tycka var milt i förhållande till omständigheterna. Men det är två helt skilda ting. Det finns möjlighet att döma för sexuellt utnyttjande i förening med misshandel strängare än vad man kan döma för grov våldtäkt. Det är två års skillnad beträffande maximistraff. I det avseendet kan väl Gunilla André inte hävda att det är någon mening med att man skall kunna döma folk som begår sådana våldsbrott till strängare straff än 12 år — till 15 eller 16 år? Vad är det för mening? Hon har inte heller hävdat att det skulle vara så. Vad man däremot kan diskutera — och det är väl den fråga som Gunilla André egentligen vill diskutera — är att man i praxis gör bruk av lagen på ett sätt som kanske inte varit avsett och som kan verka stötande. När jag talar om detta med en allmän tendens att ropa på högre straff refererar jag inte till justitieutskottets opinion, utan till den mycket starka tendens som finns ute i samhället och som vi som lagstiftare skall vara litet försiktiga med. Vi kan inte alltid följa det allmänna rättsmedvetandet, eftersom det ibland tillfälligtvis springer i väg under intryck av sådana stämningar. Och då är det litet farligt att som politiker bara böja sig i stället för att se med litet kritiskt förnuft på saker och ting. Att jag nämnde upprördheten berodde på att tidigare talare gjorde så stor affär av den — hur upprörande det var med Piteåfallet och att man utifrån det kunde motivera en straffskärpning. Vad jag varnade för var att falla för den typen av koppling. Jag har lika litet som någon annan monopol på några sanningar. Vad jag i all anspråkslöshet har velat hävda i det här sammanhanget är att kriminalpolitik, speciellt när det gäller sexuella brott, handlar om sociala relationer och kvinnosyn och att detta inte är någonting som man kan förändra genom drastiska straffskärpningar eller andra liknande polisiära eller rättsliga åtgärder — på det området finns faktiskt instrument som möjliggör att gå mycket strängt fram, om det är vad man vill.
Herr talman! Jörn Svensson beskyller mig för att blanda ihop fakta. Jag är ledsen om mitt sätt att debattera inte tillfredsställer Jörn Svenssons önskemål. Jörn Svensson hävdade att det enbart gäller den enskilda tingsrätten, men det aktuella fallet har också prövats i hovrätten. När det gäller kvinnosynen är jag helt på det klara med att vi behöver få ändrade attityder till stånd. Men en väg som vi har för att nå en förändrad kvinnosyn är just genom lagstiftning. Då tycker jag det är viktigt att lagstiftningen används som ett medel.

Herr talman! Gunilla André erkänner till hälften att hon gör just det som jag hävdade, nämligen blandar ihop lag och praxis. Men man kan inte säga att lagen är särskilt mild när det gäller försvårande former av sexuellt utnyttjande. Den har där ett strängare maximistraff än för grov våldtäkt: 12 års fängelse. Rimligtvis kan det då inte vara fråga om att man skulle vinna någonting genom att göra straffet ännu strängare. Man kan redan döma strängt. Man behöver alltså ingen ändring i lagstiftningen för att åstadkomma det. Vad Gunilla André däremot kritiserar — och där kan jag till viss del gå henne till mötes — är att man i enskilda domslut inte har begagnat sig av det eftertryck som lagen medger och att man kanske har sett för milt på de enskilda fallen. Men detta är också svåra frågor. Där måste man ta in bevismöjligheterna och se på vad man lyckats bevisa att en grupp personer har gjort mot en annan och vilka enskilda inom denna grupp som har gjort vad. Detta är ofta en krånglig fråga, och det är inte alltid som domstolen, även om den är övertygad om att något har skett, kan i juridisk mening bevisa det. Man kan inte heller sänka beviskraven hur lågt som helst. Om nu Gunilla André långt om länge har kommit till uppfattningen att det är bra att man talar mer om de sociala aspekterna och den dåliga kvinnosynen, så tycker jag att det är utmärkt, och jag håller helt med henne. Jag menar dock att hon i de argumenteringar som hon brukar föra i sådana här frågor kanske alltför mycket håller sig till den rättsliga aspekten. Jag tror att vi kan mötas i mycket större utsträckning om vi sysslar litet mer — och litet mer balanserat — med just dessa sociala aspekter, den dåliga kvinnosynen, de patriarkaliska resterna i samhället osv., för det är dessa förhållanden som det djupare sett handlar om. Man skall inte överskatta möjligheterna att åstadkomma saker och ting med straffskärpningar eller med lagstiftning över huvud taget, om det gäller företeelser som ligger så djupt i den samhälleliga bottensatsen, så att säga, som kvinnoföraktet ändå gör i det moderna industrisamhället.
Herr talman! Jörn Svensson tycker att jag håller mig för mycket till de rättsliga aspekterna. Men eftersom jag arbetar i justitieutskottet, som ju har att bevaka de rättsliga aspekterna, är det ganska naturligt att jag uppehåller mig vid dem. Men jag vill också påminna Jörn Svensson om att jag var med om att dels arbeta i justitieutskottet, dels fatta beslut här i riksdagen när det gällde hela 6 kap. brottsbalken. I det sammanhanget förde vi också fram just de sociala aspekterna. De finns med i hela sexualbrottslagstiftningen — det vill jag bestämt hävda. Sedan är jag litet förvånad därför att min uppfattning om strafflatituderna när det gäller grova våldsbrott och sexuellt utnyttjande inte sammanfaller med Jörn Svenssons uppfattning. Enligt min uppfattning är maximistraffet för grov våldtäkt tio år, medan däremot maximistraffet för sexuellt utnyttjande är fyra år.
Herr talman! Man kan ju döma två brott i kombination. I Piteåfallet kan vi faktiskt allvarligt diskutera om man inte hade kunnat grunda en strängare straffutmätning just på det förhållandet att det sexuella utnyttjandet var förenat med en allvarlig form av misshandel. Detta kan alltså leda till det strängare straffet. Det förvånar mig att Gunilla André inte har observerat en sådan sak.
Herr talman! I sitt förra inlägg nämnde inte Jörn Svensson detta, utan han hävdade då att man kunde döma upp till tolv år — om jag inte missminner mig —- för sexuellt utnyttjande. Det är alltså inte på det sättet. När det gäller brott i kombination så finns givetvis den möjligheten. Men i det här fallet har inte domstolarna funnit att de hade en sådan möjlighet, och det är därför som jag vill ha en ändring till stånd.
Herr talman! Javisst, men det är ju här Gunilla André blandar ihop saker och ting. Hon vill ha en ändring till stånd i lagstiftningen, när det i praxis redan finns sådana möjligheter som det här gäller. Kritiken riktar sig ju inte mot lagstiftningen som sådan, utan den riktar sig mot att man i enskilda fall har dömt efter en praxis som kanske kan anses vara alltför mild. Sedan tycker jag att det vore bra om Gunilla André nu äntligen kunde ge några praktiska uttryck för det synsätt som bör vara naturligt i ett upplyst samhälle — att kriminalpolitik inte bara handlar om straffsatser.
Herr talman! Eftersom den här lagstiftningen har prövats i domstol, kan vi från riksdagens sida inte hävda att domstolen har dömt fel. Vad vi här kan göra är att åstadkomma en förändring i lagstiftningen, och det är det som jag tycker att vi bör göra.
Herr talman! Det är ju faktiskt så, att domstolar under intryck av den allmänna politiska diskussionen kan, inom de ramar som är givna, tillämpa strängare bedömning av den här typen av fall. Det ingår i domstolarnas frihet att göra en sådan ändrad bedömning av hur de bör handla i praxis. För det behövs inga allmänna rop på högre straffsatser. Att jag argumenterar så intensivt mot hela det här strafftänkandet beror ju på att om man börjar med det på ett område, så sprider det sig över hela kriminalpolitiken. Då kan detta leda till en icke önskvärd utveckling. Det leder också till att hela diskussionen går snett. De viktiga, mer djupgående, psykologiska och sociala, aspekterna kommer bort i den typen av diskussion. Det är i någon mån vad som här har skett, och det är därför som jag har tagit mig friheten att uppträda i debatten så som jag har gjort.

Herr talman! Snatterierna är en allvarlig kriminalpolitisk fråga, som särskilt under det senaste året har diskuterats mycket. År 1980 anmäldes ca 35 000 snatterier här i landet, år 1985 — alltså fem år senare — drygt 57 000. Det innebär alltså nästan ett fördubblat antal brott under en femårsperiod. Det är svårt att uppskatta det totala värdet av de varor som årligen snattas. År 1984 var omsättningen i detaljhandeln ca 168 miljarder kronor. Det totala svinnet uppskattas av handelns företrädare till ungefär 3 26, varav minst 19260, dvs. omkring 1,7 miljarder, anses vara hänförligt till snatteri. I varuhuset Åhléns City här i Stockholm uppgick svinnet år 1984 till inte mindre än ca 80 000 kr. per dag. Enligt företagets beräkningar är ungefär hälften av detta belopp att hänföra till snatteri. Många butiksägare är mycket oroade över utvecklingen. Det har förekommit att affärsinnehavare utkrävt s.k. snatteriavgift, dvs. de har tagit betalt av de snattare som de har kommit på. När det gäller frågan huruvida detta är rättsligt riktigt finns det inget domstolsavgörande som är färdigprövat. Det är begripligt att många affärsinnehavare på olika sätt vill försöka freda sig mot snatterier, men det är här fråga om ett beklagligt tecken på sviktande tilltro tillstatens förmåga att skydda medborgare och företag mot brott. Under alla förhållanden är det ju ytterst konsumenterna, dvs. vi alla, som förlorar på snatterierna. Affärsinnehavarna tvingas kompensera sig för stulen egendom och höjer priserna på varorna. Snatteri kan beskrivas som ett mindre allvarligt fall av stöld. Enligt brottsbalken kan snatteri leda till böter eller fängelse i högst sex månader. Oftast är det värdet av den stulna egendomen som bestämmer om brottet skall anses som stöld eller snatteri. Enligt riksåklagarens rekommendationer går för närvarande värdegränsen vid 600 kr. Det är emellertid inte säkert att en snattare som upptäcks och polisanmäls får något straff. En polisman har nämligen rätt att lämnas.k. rapporteftergift och nöja sig med ett påpekande till den felande. Detta kan ske om det enligt polismannen är uppenbart att endast böter skulle komma att utdömas och brottet verkar obetydligt. I praktiken förekommer det ofta att rapporteftergift sker om det snattade föremålet är värt mindre än 50 kr. Om polismannen nöjer sig med en erinran till snattaren sker inte heller någon registrering av brottet. Det kan antas att en snattare inte kan påräkna ett flertal rapporteftergifter från samma polisman. Men om snattaren begår nya stölder på annan plats och nöjer sig med varor värda mindre än 50 kr. så finns det, herr talman, goda möjligheter för honom att helt straffritt begå brott vid upprepade och åter upprepade tillfällen. Enligt polisen här i Stockholm är detta mycket vanligt, särskilt bland ungdomar. Det är inte säkert att något straff följer även om polisrapport upprättas och överlämnas till åklagare. En åklagare har nämligen enligt rättegångsbalken rätt att meddela åtalsunderlåtelse. Detta kan bl.a. ske under förutsättning att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts och det kan antas att brottet bara kan leda till böter. Allmänt uttryckt gäller att åtal bör underlåtas om åklagaren finner att brottet vid en samlad bedömning kan anses ha ringa straffvärde. Det tillgripnas värde har betydelse också vid den bedömningen. Ju lägre värdet är, desto starkare skäl för åtalsunderlåtelse. Riksåklagaren har förklarat att en värdegräns på 50 kr. vid bagatellartade snatterier av engångsnatur kan godtas. Av de 4 902 personer som år 1983 meddelades åtalsunderlåtelse med stöd av 20 kap. 7§ första stycket rättegångsbalken var mer än hälften misstänkta för snatteri. Det finns också Det verkar genom dessa regler tyvärr som om en ny normalnorm håller på att grundläggas. Snatteri anses — en del undersökningar tyder på det i breda grupper av såväl vuxna som ungdomar som mer eller mindre acceptabelt. Det måste bli en ändring på detta. Riksdag och regering måste på olika sätt klart deklarera att snatteri är stöld och att stöld inte är godtagbart. För att budskapet skall nå fram krävs bl.a. lagändringar, skiftande åtgärder från olika myndigheter och en aktiv opinionsförmedling i familj och skola. Även affärsinnehavarna själva har naturligtvis ett ansvar. Stöldutredningen föreslog i sitt betänkande Stöld i butik, att det skulle införas ett system med ordningsföreläggande vid snatteri, dvs. att det skulle ske en överflyttning av besluten från åklagarna till polisen. I ett stort antal fall borde ett ordningsföreläggande kunna utfärdas och godkännas i omedelbar anslutning till brottet. Ordningsföreläggande skulle användas vid okomplicerade, erkända snatteribrott som lämpade sig för en förenklad hantering. Men om snatteriet skilde sig från normalfallet, exempelvis genom att en särskilt raffinerad metod användes eller om värdet av det stulna överskred 200 kr., som stöldutredningen då föreslog, skulle ärendet på sedvanligt sätt handläggas av åklagaren. Ordningsbot skulle utfärdas i form av dagsböter, som borde stå i en viss proportion till det stulnas värde. Enligt utredningen var det lämpligt att böterna blev ungefär dubbelt så höga som tillgreppsvärdet. Herr talman! Vi moderater anser att det system som utredningen föreslog i princip är bra och att det närmare bör övervägas. Vi moderater har också i andra sammanhang framhållit att det har ett särskilt stort värde — särskilt gäller detta unga människor — om ett straff på ett brott kommer omedelbart efter det att man har begått gärningen. Ett system med ordningsbot skulle uppfylla det kravet. Utredningen föreslog också att polismän skulle ha kvar sin rätt att meddela rapporteftergift. I denna fråga har vi moderater en något avvikande uppfattning. Det är tänkbart att systemet med rapporteftergift bör finnas kvar, men i så fall måste tillämpningsområdet minskas drastiskt. När det gäller snatteri skall enligt vår mening rapporteftergift sällan kunna ske. Skall vi hejda ökningen av snatteribrotten måste de konsekvent bestraffas genom ordningsföreläggande. Allmänheten måste veta att på snatteri följer straff praktiskt taget utan undantag. Herr talman! Det är vidare nödvändigt att skärpa reglerna vad gäller åtalsunderlåtelse. Socialdemokraterna har i riksdagen så sent som 1984 genomdrivit lagändringar som väsentligt utvidgade området för åtalsunderlåtelse. Nu måste en ändring ske. Utgångspunkten skall vara att brott alltid skall följas av en reaktion från det allmännas sida. Det bör också genomföras sådana lagändringar att vid återfall i snatteri ett hårdare straff kan utmätas. Som jag anfört finns en oroande tendens att ungdomar i ökad utsträckning gör sig skyldiga till snatteri. När det gäller ungdomar under 15 år är något straff inte aktuellt, eftersom de är under straffmyndig ålder. Det är då av största betydelse att det sker en kontakt mellan polis, sociala myndigheter och den unges föräldrar. De sociala myndigheterna måste i ökad utsträckning —-i förening med föräldrarna — inskärpa hos ungdomar som gjort sig skyldiga till snatteri att det är fråga om ett brott, ett allvarligt brott och att beteendet inte kan accepteras. Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 6 om snatteriavgift finns en reservation, nr 1, av utskottets borgerliga ledamöter utom Sven Munke, som har en annan syn på detta och själv kommer att utveckla sin talan. Reservation 1 gäller utredning om ordningsbot vid snatteribrott, och jag yrkar bifall till den reservationen.

Herr talman! Snatteri och butiksstölder är ett allvarligt problem, och i det här betänkandet är utskottet enigt om att slå fast att det är utomordentligt viktigt att få ned antalet sådana brott — detta av flera skäl. Butikssnatterierna medför stora förluster för handeln, förluster som konsumenterna i andra hand måste betala. Snatteribrottsligheten medför också andra allvarliga problem, t.ex. att det i vissa kretsar skulle kunna sprida sig en föreställning om att butiksstölder inte skulle vara särskilt kriminella och att de inte beivras av samhället. Dessutom är en oroväckande stor del av snattarna ungdomar, för vilka det finns risk att butikstillgreppen utgör början till en allvarligare brottslighet. Det är således en angelägen uppgift att komma till rätta med butikstillgreppen. Frågan om vad som bör göras har varit föremål för omfattande utredningar under senare år. Dessa utredningar har varit eniga om att det är en uppgift inte bara för det allmänna utan även för handeln själv att med olika brottsförebyggande insatser bringa ned snatteribrottsligheten. Mycket har också gjorts på flera håll från handelns sida. Det används stöldskyddssystem i ökad omfattning. Bevakningen har blivit bättre på sina håll i butiker och varuhus. Jag vill också nämna det samarbete på lokal nivå som för närvarande pågår mellan företag, åklagare, polis, sociala myndigheter, skolor m.fl. och som fått namnet Närkamp 85. Dessa kampanjer har haft en positiv verkan på utvecklingen när det gäller att stävja snatteri. Det har redan kunnat konstateras på flera orter. Denna modell med temporära aktioner av närkampsgrupper kan bli ett utomordentligt tillskott i kampen mot butiksstölderna. Den kan säkerligen bidra till att utvecklingen vänds i rätt riktning. Men självfallet kan staten aldrig frånsäga sig sitt ansvar när det gäller att förebygga och beivra brottslighet, och det gäller naturligtvis även butiksstölderna. Samhället måste dock markera sitt avståndstagande från denna typ av brott och reagera på ett snabbt och tydligt sätt. Att beivra brott får aldrig bli uppgifter som läggs ut på privata organ. Därför yrkar utskottsmajoriteten avslag på reservationen av Sven Munke, där det föreslås att en utredning bör komma till stånd i syfte att göra det möjligt att kräva upptäckta snattare på en kontrollavgift. Två utredningar har diskuterat frågan om kontrollavgifter, 1968 års brottmålsutredning och 1982 års stöldutredning. Båda utredningarna har avvisat tanken på införande av kontrollavgifter vid snatteri. Ett system med kontrollavgifter skulle enligt min mening leda till att samhällets rättsmaskineri kopplas bort i många fall där ett rättsingripande ur kriminalpolitisk synpunkt är befogat. Det skulle kunna leda till att sådana personer som sätter snatteriet i system skulle kunna köpa sig fria med en kontrollavgift, och det tycker jag vore svårt att acceptera. I motionen görs jämförelse med den särskilda avgift som allmänna kommunikationsföretag enligt lag har rätt att kräva av den som saknar giltig biljett. Motionären menar att lika villkor borde kunna skapas när det gäller möjligheter att ta ut kontrollavgifter. Men det är enligt min mening avsevärda skillnader i förutsättningarna att hantera ett sådant system mellan ett trafikföretag och handeln. Svårigheterna ligger i att det måste finnas en objektiv grund för kontrollavgiften. Trafikföretagen har ju valt att låta frånvaron av giltig biljett utgöra en sådan grund. För affärsföretagen skulle underlåtenheten att visa upp en vara och betala för den vid kassan, innan kunden lämnar affären, grunda anspråket på en kontrollavgift. Detta innebär en betydande skillnad i förutsättningarna. Kontrollen från affärens sida måste nämligen äga rum först sedan kunden passerat kassan, medan trafikföretagets kontroll kan göras så snart den resande har tagit företagets tjänster i anspråk. När det gäller trafikföretag är det endast personal med lång erfarenhet av kontrolltjänst som har befogenhet att ta ut dessa tilläggsavgifter. Inom handeln är som bekant företagsstrukturen mycket olika, alltifrån stora varuhus till små butiker. Det förefaller stötande att vi i lag skulle ge enskilda personer, som bedriver handel eller är butiksägare, rätt att ta ut en avgift som till sin konstruktion har nära anknytning till en offentligrättslig sanktion. Med detta yrkar jag således avslag på reservation nr 2, som bygger på motionen. Jag vill också något kommentera reservation nr 1, i vilken föreslås att riksdagen skulle ge regeringen till känna att en utredning borde göras i syfte att införa ett system med ordningsbot vid snatteri. Förslaget i den reservationen har inte någon förankring i den aktuella motionen. Reservanterna hänvisar till stöldutredningens betänkande, vari föreslogs att ordningsbotssystemet borde kunna användas vid okomplicerade snatterier och där det rörde sig om begränsade värden. Stöldutredningens förslag fick dock ganska allvarlig kritik vid remissbehandlingen från både principiella och praktiska synpunkter och har hittills inte föranlett något lagförslag. Frågan om ordningsbot har således ganska nyligen varit föremål för en omfattande utredning, vars betänkande remissbehandlades av en lång rad organisationer. Alla de skäl som kan anföras för eller emot införande av ordningsbot finns således redan hos regeringen. Dessutom vet vi ju genom regeringens skrivelse 1986/87:21 om åtgärder mot våldsoch egendomsbrott och genom ett interpellationssvar av justitieministern den 7 november att frågan om åtgärder mot snatteri är aktualiserad inom justitiedepartementet.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

Herr talman! Även om rubriken på reservation 1 lyder Utredning om ordningsbot vid snatteribrott, så behöver detta inte föranleda en stor parlamentarisk utredning om det hela. Det är riktigt som Helge Klöver säger att ett betydande material finns och att utredningen kan gå snabbt. Vi har bara gjort följande skrivning i reservationen: ”Förutsättningarna för införandet av ett system med ordningsbot vid snatteribrott bör således enligt utskottets mening bli föremål för närmare överväganden.” Detta innebär att man mycket snabbt kan gå till lagstiftning. Jag håller med Helge Klöver om att det finns en del principiella svårigheter när det gäller ordningsbot i samband med snatteri. Men man måste väga detta mot den oerhörda mängd brottslighet som det här rör sig om — det gäller tiotusentals och åter tiotusentals brott varje år. Att gå fram på den väg som vi hittills följt och arbeta med polisanmälan, åtalsprövning, eventuellt rapporteftergift eller åtalsunderlåtelse belastar rättsväsendet på ett sätt som inte är acceptabelt när det gäller ett så stort antal mål som i detta fall. Man måste då överväga om det finns möjligheter att använda sig av ett system som i okomplicerade och enkla fall, utan att man gör avkall på rättssäkerheten, ändå leder till en ganska snabb och märkbar reaktion, så att snatteribrottsligheten kan nedbringas. Och ordningsboten har den fördelen att polismannen på platsen kan skriva ut denna, och det blir alltså en påtaglig reaktion på en gång gentemot snattaren. Ordningsboten har — jag håller med om det — vissa nackdelar men alltså även betydande fördelar, och jag tycker att fördelarna överväger.
Herr talman! En allvarlig erinran mot ordningsbotssystemet var att man jämställde det med företeelser som vi anser vara uttryck för en ganska låg kriminalitet — parkeringsböter osv. Men anledningen till att frågan om ordningsbotssystemet kommit upp var ett förslag från Köpmannaförbundet. Även där är man numera något tveksam till systemet, och detta av olika skäl. En lösning som kommit till synes och som aviserats av justitieministern är det nya förslaget till bötessystem. Jag syftar på förslaget om relationen mellan penningböter och dagsböter som framlagts av fängelsestraffkommittén. Man överväger i departementet om detta möjligen skulle kunna vara öppningen till ett system som löser frågan. Det skulle kanske inte vara av typen ordningsbotsföreläggande, men det skulle vara någonting i den riktningen eller någonting som har ungefär samma effekt. Frågan är alltså under allvarligt övervägande från olika utgångspunkter i departementet, och behov av att utreda ytterligare alternativ härvidlag föreligger enligt min mening inte.
Herr talman! Om justitieministern håller på att hitta ett Columbi ägg här och är på väg att framlägga förslag för riksdagen, så får vi väl ta ställning till detta när det kommer. Men vi har ju inte sett förslaget ännu — om justitieministern nu har hittat på någon ny och helt fantastisk variant när det gäller hur man skall utforma ett bötessystem så att det passar in här. Visar det sig att förslaget är bra, får vi naturligtvis se på det när det kommer. Men i dag är läget det att socialdemokraterna inte har någonting att komma med, utom detta som det sägs att man håller på med i justitiedepartementet. Men den här frågan har ju diskuterats under flera år, och snatteribrottsligheten har bara ökat och ökat hela tiden. Det är alldeles uppenbart att nu måste någon åtgärd vidtas som leder till att potentiella snattare får klart för sig att det blir en ganska påtaglig reaktion omedelbart, om man snattar och fortsätter att snatta. Särskilt viktigt är detta givetvis när det gäller unga människor. Det är helt tydligt i våra storstäder att det finns ungdomsgäng som har satt snatterierna i system, och detta mönster måste brytas. Socialdemokraterna står, såvitt jag kan förstå, i stort sett tomhänta här i dag när det gäller att framlägga något förslag eller vidta någon åtgärd för att komma till rätta med problemet.
Herr talman! Jag vill till detta säga att det pågår en ganska intensiv verksamhet på många skilda områden för att komma till rätta med butiksstölderna. För två år sedan bjöd justitieministern in handelns representanter och många andra intresserade till en överläggning i dessa frågor. Det resulterade i att vi på ett 70-tal platser har Närkampsgrupper i gång mot snatteriet, där olika samhälleliga organ samarbetar. Jag vill bara citera vad verkställande direktören i Sveriges Köpmannaförbund skrev i en ledare i tidningen Köpmannen för någon vecka sedan: ”Handelns ansvar i dag är inte mindre, men alla inser att det är ett samhällsproblem som vi alla är delaktiga i, där vi alla har skyldighet att medverka. Inte minst från statsmakterna har attityden blivit positiv, ja engagerad. Det gäller bl.a. regeringen, men även företrädare för andra politiska partier.” Rubriken på ledaren var ”Optimism inför stöldfrågorna”. Så Sveriges Köpmannaförbund har tydligen kommit underfund med att det finns ett verkligt intresse från regeringens sida att komma till rätta med dessa problem och att intresset har funnits ganska länge. Björn Körlofs beskrivning, att det föreligger ett totalt ointresse och att vi socialdemokrater är oengagerade, stämmer inte med den verklighet som branschen upplever.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar baseras ju på en enskild motion. Men sedan har en mängd synpunkter kommit till, och de har tydligen betytt mer än själva motionen, om jag skall döma efter den del av debatten som förevarit. Bakgrunden till motionen är ungefär följande. En rättschef i justitiedepartementet gick via TT ut och sade att de butiksägare som tar ut s.k. snatteriavgifter av dem som blir ertappade med att ha stulit i en affär kan dömas för utpressning. Det är faktiskt inte riktigt på det sättet, och det har väl gjorts någon liten ändring av rättschefens påstående. Man kan ju inte dömas för utpressning om man tar ut en avgift. Jag vill också understryka att det är ingenting i lagen som säger att det skulle vara förbjudet att ta ut en avgift för att bekosta administration o.d. vid snatterier, utan det kan man mycket väl göra. Däremot kan man naturligtvis inte hota en person med att om vederbörande inte betalar så och så mycket kommer han eller hon att ”sättas in” eller anmälas för polisen. Då är det fråga om ett hot. Men det hotet måste vara sammankopplat med motiveringen att det skall vara till vinning för butiksägaren. Vi har här i dag hört hur mycket snatterierna kostar, och något slags vinning är det faktiskt inte fråga om. Jag hade tillfälle att under sommarhalvåret praktisera på Nordiska Kompaniet. Just de här frågorna intresserar mig naturligtvis. Det berättades att det stjäls för ungefär 7 000 kr. i timmen. Det är ett mycket allvarligt problem. Jag hälsar med tillfredsställelse det Helge Klöver här sade, att man nu arbetar intensivt med frågan. Men, som sagt, något som helst förslag har inte kommit. Jag läser också tidningen Köpmannen och har läst den ledare som Helge Klöver hänvisade till. I samma nummer av tidningen var en intervju med riksåklagaren. Han avvisade sanktionen ordningsbot. Vidare ställde han sig tveksam till om snatteriavgiften var ett medel att komma till rätta med problemet. I intervjun ställdes en rad frågor till honom i anslutning till det faktum att många affärsmän är uppgivna i dag, därför att snatterierna sätter deras existens i gungning. Det rör sig om så stora belopp att det som snattats ibland överträffar vad butiksägaren kan ta ut för sitt arbete. Stjäls en så enkel sak som en chokladkaka i ett varuhus, måste varuhuset sälja 40 kakor för att täcka förlusten. Som Helge Klöver här har belyst finns vissa verksamhetsområden där man kan tillåta att det tas ut en avgift, t.ex. kommunikationsföretag. Om man reser utan giltig biljett på tåg, som nu för tiden saknar konduktör och där endast kontroller görs, och ertappas får man betala 150 kr. utöver vad biljetten kostar. Det finns skyltar om detta. Det är ett rätt vanligt belopp. Men också parkeringsföretag har genom lagstiftning fått det sanktionerat att ta ut en avgift på olika belopp för den som inte erlagt avgiften eller vars bil står längre tid än man erlagt avgift för. Men här måste vi få en jämlikhet. Vi kan inte låta vissa grupper få ta ut en avgift och förbjuda andra. Nu är det, som jag sade inledningsvis, inte förbjudet att ta ut en avgift, men i praktiken är det omöjligt, eftersom det inte är i lag sanktionerat att man kan gå till domstol och få ut beloppet. Det kan ställa sig litet svårt. I vårt samhälle finns en affärsform där man inte har några bekymmer med butikssnatterier, nämligen systembutiker. Där snattas ingenting. Det beror naturligtvis på betjäning; expediten överlämnar varorna till kunderna. På samma sätt är det med handelsmannen Flink med en skärmmössa och penna bakom örat. Det förekommer inga snatterier i någon större omfattning i den typen av affärer. Skulle vi förändra affärssituationen så att allt skulle bli manuellt skulle priserna stiga med uppskattningsvis 7 70, dvs. dubbelt så mycket som målet för inflationen. Det skulle vara ogörligt för dagens människor att offra så mycket tid som skulle gå åt för att gå och handla om man skulle införa ett sådant system. Så det kan vi glömma helt och hållet. Mitt förslag är att man ånyo utreder förslaget om snatteriavgifter. Det finns faktiskt företag som har infört det, och där har snatterierna minskat. Det är inte fråga om att få pengar, utan ändamålet är att få ner antalet snatterier. I förra veckan var det s.k. närkampsriksdag utanför Stockholm. Justitieministern var närvarande, dock utan att kunna lämna klara besked om allt det intensiva arbete som pågår och utan att komma med några nya grepp för hur man skulle kunna komma till rätta med problemet. Närkampsriksdagen började kl. 10.00. Redan då hade det snattats i butiker för över 1 760 000 kr. i Sverige. När man slutade vid 5-tiden på eftermiddagen hade det snattats för 32 876 000 kr. Så mycket hade alltså tjuvarna stoppat på sig. När man tar del av dessa siffror kan man förstå vad det betyder för den enskilde affärsinnehavaren och för konsumenten. Varorna blir dyrare på grund av att vissa grupper i samhället kan sko sig genom att stjäla i varuhus. Ungdomar kan faktiskt stjäla gång på gång, för om de är under 15 år blir de inte ens antecknade för snatteriet. Det innebär att de faktiskt kan stjäla varje dag i olika varuhus, eftersom det inte finns några uppgifter om att de sysslar med sådant. Justitieministern förklarade vid närkampsriksdagen att han tvivlar på att ordningsbot för snatteri skulle leda till en snabbare hantering av ärendena, eftersom polisen inte alltid kan komma till butiken på nolltid utan det dröjer litet. Då är snatteriavgiften betydligt enklare. Polisen behöver inte besväras i onödan. Affärsinnehavaren kan få ut avgift. Kunden är medveten om det. Det kan stå ett plakat i affären där det förklaras att i butiken tillämpas ett system som innebör att den som stjäl får betala t.ex. 150 kr. Varken utskottsmajoriteten, utskottet i sin helhet eller ens delar av utskottet är tydligen intresserade av detta. Men ingen har något annat att komma med. Jag yrkar, herr talman, i alla fall bifall till reservation 2. Jag hänvisar till Köpmannaförbundet, som tidigare varit litet kritiskt mot avgiftssystemet men numera enligt det yttrande som fogats till betänkandet tycker att det är bra. Inom BRÅ arbetar fortfarande en arbetsgrupp med dessa frågor. Varför inte ge arbetsgruppen i uppgift att utreda förslaget litet bättre?
Herr talman! Skälen mot Sven Munkes reservation framförde jag redan i mitt huvudanförande — på grund av talarordningen blev det så. Jag behöver inte upprepa dem. Stöldutredningen pekar i sitt betänkande på ytterligare ett skäl. Kontrollsystemet är ett verkligt allvarligt problem på de olika försäljningsställena. Det påpekade jag också tidigare. Det kan även bli så att oskyldiga människor väljer att betala en avgift, utan att egentligen behöva det, bara för att slippa ifrån en otrevlig situation på ett enkelt sätt. Så ur rättssäkerhetssynpunkt finns det mycket att erinra mot förslaget. Jag vill starkt markera att snatteri är någonting kriminellt, ett brott. Sanktioner på snatteri skall bestämmas av samhället och inte av enskilda personer. Det är allvarligt om ungdomar får den uppfattningen att snatteri inte skulle vara något större brott än en enkel ordningsförseelse. Jag vill än en gång yrka avslag på reservationerna 1 och 2.
Herr talman! Det går alltid att resa reservationer mot olika förslag och påpeka att så och så förhåller det sig, att man måste tänka på de stackars människorna för det kan hända att helt oskyldiga blir ålagda att betala en avgift. Men det är ju inte på det sättet. Om någon är oskyldig, kan hans sak prövas inför domstol. Hur är dett.ex. med tågresenärer som inte kan visa upp biljett? De kan ha tappat biljetten eller på annat sätt ha förlorat den. Är det inte risk för att man i det sammanhanget kan tvinga oskyldiga att betala? Gällande ordning på detta område är dessutom sanktionerad i lag. Den argumentering som anförs är mycket egendomlig. Gången i riksdagsarbetet är dock sådan att allt är avgjort redan före debatten. Jag har inte lyckats övertyga mina kamrater i utskottet under beredningen av ärendet, även om jag har stöd från bl.a. Köpmannaförbundet, som tycker att frågan bör utredas. Det har stiftats många lagar — inte minst sådana som beretts inom vårt utskott — vilka sedan har visat sig vara helt inadekvata. Låt mig bara peka på beslutet beträffande villkorlig frigivning: nu bara ett par år efteråt säger man att det nog i alla fall var fel — vi får försöka se över det. Hänvisningar till äldre utredningar tycker jag inte heller är några bra argument. Jag har, som sagt, ingen förhoppning om att vinna bifall i kammaren, men jag vill ändå framhålla att jag har stöd från dem som är närmast berörda, nämligen köpmännen själva.
Herr talman! Sven Munke tog upp en rad frågor som egentligen inte har att göra med denna debatt. Låt mig ändå med anledning av jämförelsen mellan ett trafikföretags uttag av tilläggsavgifter och uttag av snatteriavgifter i en affär säga att skillnaderna i förutsättningar för avgiftsuttag på dessa områden är mycket stora. Trafikföretagen har för dessa frågor särskilt utbildad personal med lång erfarenhet. Om det skulle stiftas en lag för handelns område, skulle däremot en lång rad enskilda personer med varierande kvalifikationer få möjlighet att ta ut avgifter.
Herr talman! Jag vill upplysa Helge Klöver om att det finns mycket välutbildad kontrollpersonal på de stora varuhusen — och det är faktiskt där som snatterierna är mest betungande. De som stjäl kan där lätt försvinna i mängden. Där finns dock ofta säkerhetschefer med kanske ett tiotal kontrollanter till sitt förfogande, som har särskild utbildning och som har vaktmans befogenhet att ingripa vid snatterier. Svårigheterna är alltså inte så stora, och argumentet att det är så många olika personer som sysslar med affärer håller inte. Jag nämnde visserligen handelsman Flink, men i hans butik stjäls det i allmänhet inte. Det är inte i småbutikerna som det stjäls utan framför allt i varuhusen. Det är där som det stora svinnet finns och som snatterierna är omfattande. Men där finns också personal för att ta hand om dessa frågor. Den utredning som jag har föreslagit skulle kunna undersöka om det kan sanktioneras att åtminstone de företag som har legitimerad kontrollpersonal får tillstånd att ta ut en snatteriavgift. Det är viktigt att en sådan utredning kommer till stånd. Man låter nu vissa företag ta ut avgifter, t.ex. parkeringsavgifter, och jag har också nämnt vad som gäller i tågtrafiken. Jag tycker inte att förhållandena på det nu aktuella området är rättvisa.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande 6 gäller, som tidigare nämnts, åtgärder mot butikssnatterier. I Sven Munkes motion hemställs att en utredning bör komma till stånd i syfte att göra det möjligt att införa en avgift vid snatteribrott. Detta krav ställer vi i centern oss tveksamma till. Däremot anser vi att butikstillgreppen nu fått en sådan omfattning att nya vägar måste prövas för att man skall kunna komma till rätta med det ökade antalet snatterier. Av reservation 1 framgår att centern tillsammans med moderater och folkpartister anser att ett system med ordningsbot vid snatteribrott och förutsättningarna för införandet av ett sådant bör bli föremål för närmare övervägande. Formerna för en sådan utredning bör det ankomma på regeringen att bestämma, sägs det vidare i reservationen. Antalet snatterier och stölder i detaljhandeln har under den senaste tioårsperioden ökat mycket markant. Enligt beräkningar gjorda av handeln — baserade på fall där kunder ertappats med snatterier och stölder i butiker och varuhus — har stöldsvinnet ökat från ca 500 milj.kr. 1976 till ca 1 300 milj.kr. 1985, dvs. med ca 800 milj.kr. Det har ökat ytterligare under 1986. Det totala svinnet inom detaljhandeln uppskattas enligt uppgifter som jag har fått till ca 3,5 miljarder kronor om året. Av dessa siffror framgår att en stor del av svinnet finns inom handeln själv, t.ex. i form av kassasvinn, färskvarusvinn och administrativt svinn. Statistiken visar att också personalstölder ökar i en oroande takt. Denna del av svinnet har berörts mycket litet häri dag, men också det måste enligt min mening behandlas med stort allvar. För att man skall kunna minska svinnet behövs åtgärder på bred front, eftersom butikstillgreppen utgör ett allvarligt problem. Det gäller för det första, som nämnts här tidigare, stora ekonomiska skador för handeln men också för varje enskild konsument, som ju får vara med om att betala svinnet. Det gäller här också ett allvarligt kriminalpolitiskt problem. Om vi inte kan komma till rätta med snatteribrottsligheten, kan det sprida sig en uppfattning att samhället inte ser så allvarligt på just snatterier. Speciellt ungdomar kan få föreställningen att dessa närmast kan ses som en av samhället accepterad företeelse, och det skulle vara mycket olyckligt. Visserligen förekommer snatteri och stöld bland alla människor oberoende av socialgrupp, yrke, ålder osv., men alltför många tillgrepp utförs dock av barn och ungdom. Av de snattare som upptäcks är 26 20 under 15 år. Var fjärde snattare är alltså under 15 år. För bl.a. dessa ungdomar kan butikstillgrepp utgöra inkörsporten till brottslighet av allvarligare slag. Detta gör det — enligt min mening — speciellt angeläget att komma till rätta med butikstillgreppen. Det måste från samhällets sida alltid framhållas att snatteri är detsamma som stöld, dvs. ett brott som aldrig är tillåtet. Därför behövs en snabb och konsekvent reaktion från samhällets sida för att man skall komma till rätta med snatterierna. Det bör nämnas att man från handelns sida har vidtagit olika brottsförebyggande åtgärder, som gett viss effekt. Det har gällt olika stöldskyddssystem, bättre övervakning i butiker och varuhus, förbättrade redovisningssystem, överskådligare varuexponering av stöldattraktiva varor m.m. Man har också bedrivit informationsverksamhet med olika kampanjer — nu senast Närkampsriksdagen — för att belysa problematiken. Sådana åtgärder måste fortsätta och även förbättras och måste utgöra tyngdpunkten i de samlade insatserna för att begränsa antalet snatteribrott. Men även från det allmännas sida behövs åtgärder. Nyligen har reglerna om åtalsunderlåtelse och rapporteftergift setts över. I samband med översynen har rikspolisstyrelsen och riksåklagaren lämnat utförliga anvisningar för hur reglerna bör tillämpas. Genom detta har skapats förutsättningar för en mera strikt och ändamålsenlig användning av möjligheterna att ge åtalsunderlåtelse och rapporteftergift i de fall det kan gälla. Detta räcker enligt centerns mening däremot inte för att komma till rätta med det ökade antalet snatteribrott. Möjligheterna att använda ordningsbot vid snatteribrott bör därför utredas. Förslag om ordningsbot har även lagts fram i stöldutredningens betänkande 1982, vilket också har nämnts här tidigare. Det borde göras möjligt att ta ut dagsböter genom ett ordningsföreläggande, ansåg utredningen. För att ytterligare förenkla handläggningen föreslog utredningen att förundersökning inte skulle behövas vid enkla fall av snatteri. I reservation nr 1 framhålls att ordningsföreläggande vid mindre snatteribrott skulle kunna utgöra en både snabb och för den enskilde förhållandevis skonsam form av lagföring. Ordningsbot skulle dessutom innebära ett bättre resursutnyttjande genom att man härigenom minskar åklagarnas och förenklar polisens arbete vad gäller dessa mindre tillgreppsbrott. Köpmannaförbundets syn på denna fråga har nämnts tidigare. Köpmannaförbundet har i yttrande över motionen framhållit vikten av införandet av ordningsbot för mindre förseelser, vilket också framgår av betänkandet. Jag yrkar bifall till reservation nr 1 vid justitieutskottets betänkande.

Herr talman! Antalet människor som tvingas söka socialbidrag för att klara sitt uppehälle ökar. Över 550 000 människor eller 6 26 av befolkningen har i dag socialbidrag. Det finns i huvudsak tre orsaker till att människor söker hjälp. Det är först och främst arbetslöshet, det är vidare dyrtid, och det är försämrade reallöner. Man räknar med att en tredjedel av socialbidragen hänför sig till arbetslöshet, en tredjedel till att maten och hyran är för dyr och den sista tredjedelen till allmänt utslagna människor på grund av bl.a. missbruk av olika slag. Man har börjat tala om en nyfattigdom och om att denna håller på att permanentas i vårt land. Allt fler människor tvingas söka socialhjälp, inte alltid därför att de saknar arbete, utan därför att deras lön inte räcker till för försörjningen. I en vanlig Stockholmsförort som heter Snösätra har t.ex. 25 90 av människorna socialbidrag beroende på att hyran är för hög. I detta område kostar lägenheterna 1 000 kr. per rum. Socialbidragstagarna är ojämnt fördelade över landet. I t.ex. Malmö är hela 12 96 av befolkningen beroende av socialbidrag. I vissa områden i Stockholm och Malmö ligger siffran på mellan 20 och 30 96. Men i Pajala, som har Sveriges största arbetslöshet, ligger andelen på bara 3 90. Enligt statistiken är den största gruppen socialhjälpstagare ensamstående män utan barn. Den gruppen utgör 39,5 20. Därefter kommer ensamstående kvinnor utan barn med 21 26 och som tredje grupp de ensamstående kvinnorna med barn. I Stockholm hade 20 90 av alla ensamstående kvinnor med barn socialbidrag 1984, och bland de ensamstående kvinnorna med tre eller fler barn var andelen socialbidragstagare hela 40 90. Det är kommunerna som har ansvaret för socialbidragen. Därför skiftar både bidragens utformning och ersättningsnivåerna. Det är säkert självklart för de flesta av oss att socialförsäkringar och pensioner skall vara lika över hela landet. Det borde också vara självklart att socialbidragen skall vara det. 1985 låg 55 kommuner, dvs. en fjärdedel av landets kommuner, under den norm som kallas existensminimum. I 8 kommuner låg bidragsnivån på samma nivå som folkpensionen, dvs. 140 96 av basbeloppet. I 6 kommuner låg nivån på 80 26. Kommunernas normer för socialbidragen varierar alltså från 80 9 till 140 Z6 av basbeloppet. En familj som råkar bo i en kommun som tillämpar en låg procentsats förlorar faktiskt tusentals kronor i förhållande till en familj som råkar bo i en kommun som har en annan syn på hur stort socialbidraget skall vara. Det är fråga om skillnader på 1 000 kr. i månaden för en ensamstående vuxen och 2500 kr. i månaden för en trebarnsfamilj. Detta är djupt orättvisa förhållanden, och det krävs en ändring. Herr talman! Jag har hittills talat om socialbidragsutvecklingen i vårt land, men socialbidragen hänger nära samman med frågan om ett framtida socialförsäkringssystem och frågan om införande av ett s.k. SOFT, socialförsäkringstillägg. Det finns många skäl att införa ett socialförsäkringstillägg, bl.a. behovet av att minska de uppenbara orättvisor som är förenade med det nuvarande systemet, som bygger på kommunernas suveränitet och deras snålhet eller välvilja. Med ett SOFT skulle man kunna eliminera åtminstone vissa av dessa orättvisor. Med ett SOFT skulle också socialtjänsten i större utsträckning kunna fungera som det var tänkt från början. Den skulle kunna få resurser över till det viktiga rehabiliteringsoch behandlingsarbetet och till det uppsökande och uppspårande arbetet, som är en av grundstenarna i hela socialtjänstlagen. Som det nu är får socialarbetarna ägna alltför mycket tid åt det rent administrativa arbetet, tid som i stället skulle kunna användas i det förebyggande arbetet, ifall man fick andra rutiner för utbetalandet av socialbidrag. I socialutredningens slutbetänkande från 1977 föreslogs just detta socialförsäkringstillägg. SOFT var tänkt att komplettera olika socialpolitiska ersättningar och skulle betalas ut genom försäkringskassorna och finansieras av staten. Vid remissbehandlingen fick SOFT ett positivt mottagande, men ännu är vi tydligen långt från ett genomförande, trots att nästan alla tycker att SOFT borde införas. Det är för mig obegripligt att man inte har infört SOFT. Efter vad jag kan se har detta bara fördelar, både fördelningsmässigt, ur rättvisesynpunkt, ur administrativ synpunkt och ur socialpolitisk synpunkt, eftersom socialarbetarna därigenom verkligen skulle få tid för det arbete som de egentligen skall utföra. Man har sagt mig att ungefär en tredjedel av socialarbetarnas tid går åt till administration av socialbidragen. Herr talman! Det finns också ett annat skäl till att införa SOFT eller kanske ännu hellre ett helt nytt socialförsäkringssystem. Jag kommer här in på frågor som rör den framtida utvecklingen på arbetsmarknaden och konsekvenserna av en stor arbetslöshet, sett utifrån socialförsäkringssynpunkt. Den tekniska revolution som just tagit sin början kommer att föra med sig en total förändring, som kullkastar den nuvarande basen för vårt ekonomiska system. I och med detta kommer också vår vardag och vårt levnadssätt att påverkas och förändras. Ingen tidigare teknologi har varit tillämpbar på så breda samhällsområden, ingen har haft så direkta och omfattande sociala verkningar, ingen bär på så stora motsägelser mellan det destruktiva och det rationella och ingen teknologi har utvecklats eller kommer att utvecklas så snabbt. Det som tidigare tagit 250 år att utveckla tar i dag 25 år. Datateknikens förmåga att spara in på mänskligt arbete saknar tidigare motstycken. I detta avseende är situationen historiskt sett helt ny. Alla tidigare teknologiska genombrott har sparat in mänskligt arbete, ofta i stor skala, men samtidigt har mängden mänskligt arbete och efterfrågan på människors insatser ökat inom andra områden, därför att det industriella systemet som helhet ökat starkt i volym och utbredning. I dag är läget faktiskt helt annorlunda. Den väldiga arbetsbesparingen inträffar i ett klimat av svag tillväxt. Dessutom gör sig den nya teknologin gällande samtidigt över hela arbetsfältet. Ingen snabbväxande tjänstesektor kompenserar i dag bortfallet av arbetstillfällen inom industrin. Automatiseringen går tvärtom hårdare fram utanför tillverkningsarbetet. Den nya tekniken leder till ett helt nytt samhälle med en helt annan infrastruktur. Aldrig tidigare har vi haft ett så kraftfullt medel som den nya tekniken att styra och manipulera med. Nya ekonomiska villkor kommer att gälla. Den nya tekniken kommer med all sannolikhet att medföra en mycket stor arbetslöshet. Den kommer inte att gå att klara ens med kraftiga arbetstidsförkortningar. En generell förkortning till sex timmars arbetstid om dagen skulle visserligen kunna innebära ett tillskott av 200 000-300 000 nya arbetstillfällen, men det kommer inte att räcka på långt när för att täcka överskottet av arbetslösa människor. Det finns beräkningar som är gjorda av forskare i olika länder, och en av forskarna, Andra Gorz, beräknar mängden samhälleligt arbete som behöver göras omkring år 2000 till omkring 20 000 timmar. Det skulle betyda 10 års heltidsarbete för var och en av oss. Men även under den återstående delen av våra liv måste vi faktiskt kunna äta, bo och försörja oss. Herr talman! Hur som helst, i dag är vi inte där. Men det är inte många år kvar innan vi är inne i ett helt nytt samhälle, där helt nya förhållanden kommer att gälla. Om det samhället sedan är på gott eller ont vill jag inte uttala mig om. Men det nya samhället kräver en stor förberedelse av oss för att inte en mycket stor utslagning skall bli följden av samhällsomvandlingen. Så mycket är säkert. Den svenska arbetslösheten är, mätt med internationella mått, relativt liten även om man sammanräknar de personer som av olika skäl inte kan beredas sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden och som för något år sedan beräknades uppgå till 14 96 av arbetskraften. Den nya teknikens verkningar och den åtstramning som den offentliga sektorn är utsatt för kommer att öka arbetslösheten. Detta medför att vi måste göra något åt vårt sociala grundtrygghetssystem. Vpk har föreslagit ett system som skulle kunna täcka alla former av inkomstbortfall. Vi tror att det av olika skäl kommer att bli nödvändigt att genomföra ett sådant system: För det första av rent trygghetsmässiga skäl, för det andra därför att den nya tekniken och det nya samhället tvingar fram ett helt nytt tänkande och för det tredje för att få ett mer rättvist system. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk:s reservationer som är bifogade till socialförsäkringsutskottets betänkande.

Herr talman! Hur frestande det än kan vara så skall jag inte nu ta upp en stor arbetsmarknadspolitisk debatt med Inga Lantz. Det har jag inte utskottets mandat att göra. Jag tänker hålla mig till de frågor som har behandlats i socialförsäkringsutskottets betänkande. Vi kan börja med vpk:s reservation om ett ekonomiskt och socialt grundtrygghetssystem. Inga Lantz påstår att vpk har föreslagit ett nytt system för att täcka allt inkomstbortfall. Det är inte riktigt på det viset, utan i reservationer kräver man en utredning om ett ekonomiskt och socialt grundtrygghetssystem. Riksdagen lade under våren 1983 fast målsättningen för en allmän socialförsäkring. Detta gjordes med utgångspunkt i bl.a. socialpolitiska samordningsutredningens betänkande och en proposition i samma ämne. Utskottet bedömer därför ytterligare utredning om ett nytt system som överflödigt. När det sedan gäller den andra reservationen från vpk så handlar den om åtgärder som skall vidtas i avvaktan på en sådan ny utredning — nämligen införande av ett socialförsäkringstillägg som komplement till övriga stöd vid inkomstbortfall. Den frågan har behandlats vid ett flertal tillfällen, senast i maj 1985. Utskottet ser positivt på en sådan förändring. Med tanke på de statsfinansiella konsekvenserna har vi inte kunnat bifalla förslaget. Däremot har det varit utskottets mening att man fortlöpande bör pröva de ekonomiska förutsättningarna för införandet av ett socialförsäkringstillägg. Det råder således politisk enighet om att det är positivt med ett socialförsäkringstillägg. Som Inga Lantz sade har antalet socialbidragstagare ökat mycket kraftigt. Regeringen tillsatte därför för ett år sedan en arbetsgrupp som skulle analysera orsakerna till den här utvecklingen och se på vilka grupper i samhället som haft det största behovet av stöd. Arbetsgruppen överlämnade en delrapport i juni och skall vara helt klar med sitt arbete vid årsskiftet. Dessutom har regeringen uppdragit åt statistiska centralbyrån att göra en heltäckande fördelningspolitisk undersökning för att som underlag för fortsatta överväganden få en samlad och aktuell bild av levnadsvillkorens utveckling. Denna undersökning skall vara färdig i februari nästa år. Därutöver har det ändå hänt en del positivt när det gäller kommunernas socialbidragshantering, även om skillnaderna i vissa fall fortfarande är stora beloppsmässigt sett.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 Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen att det föreligger ett behov av en kartläggning beträffande denna fråga. Vid tidigare riksdagsbehandling, som alltså gällt utsända medarbetare i svenska frivilligorganisationer, har vi understrukit det angelägna i organisationernas verksamhet. Vi ansåg att det fanns vissa svårigheter att lösa problemen inom ramen för den allmänna försäkringen, som ju har bosättningsbegreppet som en av sina grundvalar. Enligt vår mening kunde det kanske finnas andra lösningar för att tillgodose önskemålen, t.ex. särskilda avtal vid anställningen. Så löstes ju tidigare försäkringsskyddet för vår ambassadpersonal utomlands. Eftersom ingen lösning har uppnåtts av problemen genom enskilda initiativ, föreslår nu utskottet en kartläggning av vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra hemvändande volontärers sociala skydd. Vi förordar därför inte nu någon bestämd lösning på frågan.
Herr talman! Som jag sade i mitt anförande tror jag att det kommer att bli nödvändigt att se över hela socialförsäkringssystemet, det system som vi har för att trygga människors försörjning. Jag är litet förvånad över den ovilja som alltid visas vid diskussion om framtida utvecklingstendenser och den rädsla som man kan spåra nästan överallt när det talas om effekterna av den tekniska utvecklingen. Utvecklingen kommer faktiskt att skapa ett helt annat samhälle. Väldigt många människor blundar för detta och törs inte ta tag i frågan. Men snart är tidpunkten inne. 15 år är ju inte någon speciellt lång förberedelsetid. Förberedelserna för det nya samhället måste göras på många områden, inte minst när det gäller det grundtrygghetssystem som alla människor måste få del av. Beträffande socialförsäkringstillägget skriver utskottet — och här har det ju blivit allt välvilligare skrivningar, det är ju inte första året som vpk väcker den här motionen — att ett socialförsäkringstillägg har många fördelar. Men utskottet skaffar sig alibin för att inte behöva ta ställning. Det senaste alibit är det att man har en analysgrupp som skall utreda frågan. Under många år har man emellertid vetat vad som har tvingat människor att söka samhällets hjälp för sitt uppehälle. Det är arbetslöshet, dyrtid och utslagning. Detta är de tre orsakerna. Om man ytterligare utreder frågan är det bara för att förhala och skaffa sig alibi för att inte göra någonting. Jag tror att de flesta är överens om att man behöver införa ett socialförsäkringstillägg. Utskottet hänvisar till den ekonomiska situationen, men folk måste ju ändå få dessa pengar. Nu är det kommunerna som får stå för kostnaderna, och det vore rimligare att staten tog ett övergripande ansvar. Jag vill fråga Lena Öhrsvik: Är det rimligt att skillnaden mellan en trebarnsfamilj som råkar bo i en kommun och en annan trebarnsfamilj som bor i en annan kommun kan vara 2 500 kr. i månaden? Är det rättvisa?
Herr talman! Jag anser inte att det är rimligt med så stora skillnader i socialbidrag. Det har också framgått av riksdagens tidigare behandling av just den frågan. Nu är det i och för sig socialförsäkringstillägget vi behandlar, men jag kan ändå säga till Inga Lantz att vi är positiva till ett socialförsäkringstillägg just eftersom det finns så stora skillnader och variationer i dag. Den sociala tryggheten bör vara något så när enhetlig och lika. Det är emellertid en svår avvägning mellan kommunernas självbestämmanderätt och hur mycket som skall regleras från statens sida. Inga Lantz menar att staten bör ta på sig ett större ansvar och att det ändå inte kostar några pengar. De pengarna måste folk ändå få, säger Inga Lantz, och i dag betalas de ut av kommunerna. Ja, just det, men meningen med ett socialförsäkringstillägg är ju att lyfta av denna utgift från kommunen så att kommunen får utrymme att göra annat för pengarna, bl.a. mera förebyggande insatser, uppsökande verksamhet osv., som Inga Lantz själv beskrev. Det innebär att staten skall ta på sig denna kostnad. Som Inga Lantz vet, råder en ganska besvärlig finansiell situation, och i dagens läge är det faktiskt kommunernas inkomster som ökar medan staten fortfarande har ett stort underskott. Därför finns det anledning att diskutera denna fråga. Man får inte vara så lättvindig som Inga Lantz. När det gäller den sociala grundtryggheten i stort säger Inga Lantz att vi är rädda för att diskutera framtiden. Jag undrar om det inte är så att utvecklingen har sprungit förbi Inga Lantz. Hon har inte uppmärksammat att vi har diskuterat framtiden. Vi har haft en omfattande utredning om våra socialpolitiska instrument, där man har föreslagit en bättre samordning och en inriktning mot en allmän socialförsäkring. Det har kommit en proposition i frågan, och riksdagen har ställt sig bakom delar av den — dock inte hela propositionen, för den innehåller inslag av differentiering osv. som riksdagsmajoriteten ändrade på. Inriktningen mot en allmän socialförsäkring är ändå fastställd. Det finns alltså klara besked till regeringen om hur man skall handla i olika frågor för att nå denna bättre samordning. Vi har inte ett så dåligt socialförsäkringssystem att vi behöver göra om det från grunden, Inga Lantz. Det är ett ganska fint system, men det behöver samordnas, och det är vad problemet gäller. Vi är inte alls rädda för att diskutera framtiden, men som jag sade tror jag att vi ligger före Inga Lantz i det avseendet.
Herr talman! Nu säger Lena Öhrsvik att det inte är rimligt med så stora skillnader som 2 500 kr. mellan två familjer som råkar bo i olika kommuner. Men om man inte tycker att detta är rätt, måste man då inte göra någonting åt det? Det är faktiskt så att socialförsäkringstillägget hänger samman med socialbidragen. Ett socialförsäkringstillägg skulle kunna användas till att utjämna skillnaderna mellan olika kommuner. Så hänvisar Lena Öhrsvik till kommunernas självbestämmanderätt — det är inte första gången. Jag vill säga att denna självbestämmanderätt egentligen är en chimär. Till 85 26 är kommunernas budgetar bundna av åtaganden som hänger samman med beslut av regering och riksdag. Självbestämmanderätten när det gäller socialbidragen står i så fall många familjer väldigt dyrt, och jag tror inte att de familjer som är beroende av socialbidrag är speciellt glada över självbestämmanderätten eller över att vara utlämnade till välvilja eller snålhet hos kommunala politiker. Kommunerna är så rika, säger Lena Öhrsvik, och det är staten som har bekymmer. Det där är en sanning med modifikation! De fattiga kommunerna befolkas faktiskt av människor som i stor utsträckning är beroende av socialbidrag. Det är de kommuner som är fattiga som har de största utgifterna för sociala kostnader. De rika kommunerna har knappast några utlägg alls för sociala bidrag. Jag tycker inte att man har diskuterat framtiden utifrån de aspekter som jag har dragit fram, t.ex. vad den nya tekniken kommer att innebära. Vi vet att i Europa i dag ligger arbetslösheten i många länder på 20-30 96. I Liverpoolt.ex. är ungdomsarbetslösheten så hög som 80 90. Det kommer att bli stor arbetslöshet här också, och vi har inte diskuterat någon beredskap inför detta. Det visar sig inte minst när man är så kallsinnig till att se över ett system som skulle kunna garantera människor en fortsatt grundtrygghet. För den händelse det skulle bli så som många förutspår — detta är ju ingenting man önskar — måste man ha förberett sig. Men det vill inte socialdemokraterna göra.
Herr talman! Jag tycker inte att vi skall ägna alla våra krafter åt att förbereda oss för arbetslöshet, Inga Lantz. Jag tycker vi skall sätta in alla krafter på att undvika arbetslöshet. Sedan till vilka åtgärder man kan vidta för att minska skillnaderna mellan kommunernas socialbidragsbelopp. Som Inga Lantz mycket väl vet, har det redan vidtagits många åtgärder. Det finns t.ex. allmänna råd och det har förekommit överläggningar mellan socialstyrelsen och kommunförbundet. Det har alltså hänt en hel del. Men jag säger också att det fortfarande finns skillnader. Jag tycker nog att Inga Lantz borde kunna lugna sig ytterligare några månader, så att vi får ett bättre underlag att ta ställning till när det gäller vilka åtgärder som skall vidtas för att lösa problemen. Det är ju inte alldeles säkert att det är enbart socialbidragen man skall titta på, utan det finns säkert också många andra åtgärder som kommer in i bedömningen och som kan göra att folk slipper söka socialbidrag. Det handlar om några månaders väntan tills vi har detta bättre underlag. Vid årsskiftet skall analysgruppen vara färdig med sin översyn, och i februari får vi en stor fördelningspolitisk undersökning från statistiska centralbyrån. Det är inte alls svårt att föreslå att man avvaktar dessa översyner innan man tar ställning till ett socialförsäkringstillägg.

Herr talman! Om en statlig arbetsgivare skickar någon av sina anställda utomlands, gäller för denna och för de anhöriga att de i försäkringshänseende anses vara bosatta i Sverige under hela utlandsvistelsen. Men volontärer som skickas ut av frivilligorganisationer faller ur försäkringskassornas register om de är borta mer än ett år. Det rör sig om ca 700 volontärer som ger sig ut på det här sättet varje år från de olika frivilligorganisationerna, och kontraktstiden är i regel två år. Det finns många exempel på enskilda tragedier, på hur biståndsarbetare som vänt tillbaka inte har kunnat fylla de kvalifikationskrav som gäller för ett fullgott försäkringsskydd och därför har drabbats mycket hårt i olika hänseenden. Det kan vara så pass triviala fall som att någon under sin graviditet inte har kunnat eller hunnit resa hem till Sverige i rätt tid före barnets födelse. Därmed har vederbörande gått miste om föräldrapenningen. I olika sammanhang har det högtidligen uttalats att volontärorganisationernas biståndsarbete är angeläget och värdefullt, men orättvisorna har man inte velat rätta till. Därför har jag i motion Sf323 begärt förslag om att de kvalifikationsregler som gäller för sjukoch föräldrapenning skall anses uppfyllda om motsvarande tid har fullgjorts på volontärsvillkor eller liknande för biståndsarbete i u-land. Herr talman! Som bekant blir flertalet av de motioner som vi lägger fram här i riksdagen avslagna. Ytterligt få — verkligt få — bifalls och ytterligare några få kan ge anledning till ett tillkännagivande till regeringen. Vanligtvis är det rätt griniga motionärer som står här i talarstolen. Jag är en glad motionär just nu. Jag är utomordentligt glad därför att ett enigt utskott med anledning av den här motionen nu vill ge regeringen till känna att en kartläggning bör ske av möjliga åtgärder för att förbättra volontärernas sociala skydd. På det sättet hoppas man att orättvisorna skall kunna undanröjas. Det gäller inte någon stor grupp. Det bör inte bli särskilt kostsamt. Men för många har det känts stötande att svenska medborgare inte har haft samma försäkringsskydd som kan komma utländska medborgare till del här i vårt land. Nu gäller det emellertid att utredningsarbetet inte tar för lång tid, inte blir ett alibi för att ingenting skall göras — utan det nya kartläggningsarbetet måste bedrivas så skyndsamt som möjligt. För dem som berörs är det en utomordentligt stor fråga.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

Herr talman! I det starkt kommersiellt inriktade samhälle som vi nu lever i får de ideella verksamheterna tyvärr allt svårare att klara sig, bl.a. ekonomiskt. Detta är allvarligt i ett sådant läge då vi på flera områden måste sätta vår lit till vad de ideella organisationerna kan uträtta, inte minst bland ungdomen. Vi upplever exempelvis här i riksdagen att den samhälleliga byråkratin inte klarar vissa frågor. Man sätter sitt hopp till att de ideella organisationerna skall kunna komma till hjälp när det gäller att klara kontakter och information — och också det direkta stödet till medborgarna. Folkrörelserna har av tradition ansett det naturligt att, parallellt med sin ideellt inriktade verksamhet, också klara huvudparten av finansieringen av denna verksamhet. Detta har skett på många vägar, ofta med ganska enkla, specialinriktade anordningar. Man kan ändå säga att just lotterier har varit den naturligaste och mest använda inkomstkällan. Marknaden för rikslotterierna och andra större lotterier för de ideella organisationerna har dock hårdnat och t.o.m. krympt. Det är främst den ökande statliga spelverksamheten som har tagit, som det högtidligen heter, marknadsandelar från folkrörelserna och särskilt deras lotteriverksamhet. Någon vän av ordning kan säga att det inte är så, att folkrörelserna t.o.m. har ökat sina inkomster från lotteriverksamhet. Men i förhållande till den expansion som har skett totalt i samhället av lotteriverksamheten har folkrörelsernas lotterier haft en mycket liten ökning jämfört med den statliga spelverksamheten. Bidragande till denna situation är självfallet den aktivitet som den statliga verksamheten kunnat uppvisa genom förnyat utbud och särskilda penningvinster. Kulturutskottet har vid förra årets riksdag tagit upp denna fråga och sagt att situationen var sådan att lagstiftningen borde ändras, så att man exempelvis gör det möjligt att tillåta premieobligationer och andra värdepapper såsom vinster också i folkrörelselotterier. Men ännu har ingenting hänt därvidlag. Vi vet också att folkrörelsedelegationen nyligen har uppvaktat regeringen och uttalat sin oro över den besvärliga situation som nu råder. Man har diskuterat lättnader för folkrörelserna när det gäller lottanordningar, men framför allt har man också tagit upp frågan om begränsningar i den statliga lotteriverksamheten, inte minst Trisslotterierna. Jag tror inte att det räcker med mindre förändringar för att underlätta folkrörelsernas lotteriverksamhet — inte heller att begränsa den statliga verksamheten. Med den — det vill jag gärna säga — förnämliga utveckling och marknadsföring som kännetecknar den statliga spelverksamheten räcker det inte att göra vissa små förändringar för den ideella folkrörelseverksamheten på detta område. Vi har från centern tagit upp denna fråga i en motion. Vi tycker att det är naturligt att de folkrörelsedrivna lotterierna skall kunna få nytta av den marknadsföring som den statliga verksamheten ändå bedriver. Som läget är i dag är det egentligen ett stort rikslotteri som har fått en reell förankring och kan leva vidare av egen kraft. Att starta ett nytt stort rikslotteri kostar enorma summor — och de pengarna finns inte ute i folkrörelserna. Jag känner inte till någon folkrörelse som har de pengar som skulle behövas. Därför är det nödvändigt att nyttja de förutsättningar som kan vara till finnandes på detta område. Tidigare i år har riksdagen på hemställan av kulturutskottet gett regeringen till känna vissa synpunkter om närmare överväganden beträffande möjligheterna att skapa en eller flera kulturfonder. Som vi ser det finns det starka skäl att en eller flera fonder skapas också för folkrörelseverksamheten.

Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Idrottsrörelsen med sina 40 000 lokala organisationer och sina 400 000 ideellt och oavlönat arbetande ledare utgör den i särklass största folkrörelsen i vårt land. Med den enorma mångfalden liksom aktiviteterna för alla åldrar gör idrottsrörelsen en ovärderlig samhällsinsats, som förtjänar allt ekonomiskt stöd från samhällets sida. Särskilt stödet till massidrotten ger mångfalt tillbaka genom den samhällsnytta som massidrotten svarar för i form av förbättrad folkhälsa, fostran till positiv social gemenskap och personligt ansvarstagande samt, sist men inte minst, de betydande skatteinkomster som idrottsverksamheten ger staten. Samhället måste se idrottsverksamheten som en permanent och fast företeelse, som därtill har en stor potential för fortsatt utveckling. Den bör inte hanteras som en budgetregulator med alldeles för stora fluktuationer i bidragsgivningen. Alla parter vinner på en jämn och stadig ökning av samhällsstödet. Näringslivets sponsring av idrotten syftar framför allt till att uppnå viktiga PR-effekter. Därför satsar man ofta på enskilda förbund och föreningar och ibland på ett visst tema eller ett visst projekt. Men man satsar absolut inte på massidrotten — den är helt beroende av samhällsstödet och de kolossala insatser som idrottsfolket självt och ledarna gör, i form av mycken tid, omfattande arbete men också pengar. I ett riksdagsbeslut från 1939 fastställdes att 50 96 av tipsmedlen, sedan vinster utdelats, skulle tillfalla idrottsliga ändamål. Detta beslut genomfördes aldrig, på grund av andra världskriget. Det finns nu anledning att återuppliva denna inriktning, som en första åtgärd. På sikt bör tipsmedlen efter avdrag för vinster och omkostnader oavkortat gå till idrotten. Regeringen bör snabbehandla frågan om tipsmedlens användning och framlägga förslag om hur ett anslag motsvarande tipsmedlens storlek årligen kan tillföras idrottsoch föreningslivet. Det bör användas till bidrag till kommunerna för uppförande av idrottsanläggningar, till stöd för småklubbar, kvinnoidrott och handikappidrott. Även stöd till elitidrott bör utgå för att motverka kommersialiseringen, bl.a. genom förbättrade möjligheter till utbildning och inrättande av någon form av idrottsstipendier. Utskottet har upprepade gånger i av riksdagen godkända betänkanden uttalat bl.a. att idrotten har rätt till ett betydande samhällsstöd, oberoende av att den via tipsverksamheten tillför statsverket inkomster. Detta uttalande äger fortfarande giltighet, men dessa ståndpunkter har främst betydelse i ett läge då tipsmedel skulle vara av en storlek som understeg vad som krävs för att ge idrotten ett rimligt stöd. Tipsmedlen var avsedda att garantera idrotten ett fast statligt stöd, men nu är situationen annorlunda. Nu är Tipstjänsts till 200 milj.kr. Därför anser jag, herr talman, att det är befogat att riksdagen uttalar sig om att tipsmedlens överskott bör tillfalla idrotten i fortsättningen. Jag yrkar bifall till de två reservationer som fogats till detta betänkande.

Herr talman! Under de senaste åren har riksdagen varje höst haft att ta ställning till ett knippe motioner om lotterifrågor. De frågeställningar som aktualiseras är till en del likartade år från år, men i flera avseenden märks att situationen förändras. I förra årets lotterimotioner fanns en skarp kritik mot lotterinämndens hantering av sin verksamhet. Utskottet utgick i fjolårets betänkande från att nämnden, i likhet med andra myndigheter, skulle sträva efter att förbättra servicen till organisationerna. Så har tydligen skett. I årets motioner återfinns inga erinringar mot lotterinämndens arbete. Utskottet har därför inte i år haft anledning att i nämnvärd grad beröra lotterinämndens verksamhet. Det kan sannolikt ses som ett beröm: Hälsan tiger still! Huvudfrågan i år är däremot densamma som förra året: konkurrenssituationen mellan statens spelverksamhet och folkrörelsernas spel och lotterier. Utan tvivel har statens inkomster från olika slag av spel och lotterier, trav och galopp m.m., ökat mycket starkt, Vinstmöjligheterna har ökat, både procentuellt i vissa spel och i vinstbeloppens storlek. Nya spelformer har startats, och intresset från allmänhetens sida har varit förvånande stort. Kulturutskottet har i snart sagt alla sammanhang betonat värdet av folkrörelsernas verksamhet. Den uppskattningen finns också i det betänkande vi nu debatterar. Jag tänker inte upprepa dessa positiva värdeomdömen från talarstolen utan bara markera att de finns som grund för betänkandet. Jag kan också utan svårighet instämma i den delen av Karl Boos anförande. Folkrörelserna är för sin verksamhet i stor utsträckning beroende av inkomster från lotterier och olika former av spel. Jag vill betona det demokratiska värde som ligger i att folkrörelser med egna insatser och eget arbete skaffar resurser för sin verksamhet. Att ta ansvar för en förenings ekonomi är en del av den demokratiska fostran som folkrörelserna är suveräna på. Den idrottsledare som hävdar att hans och föreningens uppgift är att spela fotboll, inte att sälja lotter, har nog sett sin uppgift alltför ensidigt. Föreningens uppgift är förvisso att spela fotboll, men också att skaffa de medel som behövs för att det skall vara möjligt. Därvidlag kan det konstateras, att trots de stora summor som folkrörelserna varje år får i bidrag från samhället erfordras det betydande tillskott från andra håll. Inkomsterna från lotterier och spelverksamhet är nödvändiga för de flesta folkrörelser. Mot bakgrund av detta resonemang är det uppenbart att det ligger i samhällets intresse att bädda för att folkrörelserna också får bra möjligheter att bedriva sin spelverksamhet. Det har visat sig att folkrörelsernas andel av den totala spelverksamheten i landet under lång tid minskat. Idrottsrörelsen står för huvudparten av bingospelet. Det uppges att den spelformen dras med stora svårigheter, och verksamheten i flera hallar läggs ned. Andra organisationer vittnar om svårigheten att konkurrera med statliga spelformer — speciellt är farhågorna stora att Trisslotteriet skall försämra förutsättningarna för föreningslotterierna ytterligare. Jag tror emellertid att det är att dra alltför långtgående slutsatser, om man förklarar alla svårigheter för folkrörelsespelen med hänvisning till konkurrensen med de statliga spelen. Människors fritidsvanor förändras. Det är sannolikt att exempelvis bingons svårigheter till en del förklaras av att färre människor i dag vill sätta till en hel kväll för bingospel jämfört med förhållandena för ett tiotal år sedan. I några av motionerna finns tendenser till att vilja begränsa statens spelverksamhet. Det låter naturligtvis slående: Begränsa Penninglotteriets, Tipstjänsts och Trav och Galopps spel så får folkrörelserna den marknaden! Så enkelt är det tyvärr inte. Det är inte alls säkert att den som hindras i sin satsning på Solvalla går raka vägen till IOGT:s lottförsäljare med sina insatser — han eller hon kanske går till en illegal spelklubb. Det är väsentligt att statens spelverksamhet får en sådan utformning och är så attraktiv att illegal spelverksamhet inte ter sig lockande. Det finns också en konkurrenssituation mellan svenska spel och utländska. Även där ser vi det som en tillgång att de svenska statliga spelen är konkurrenskraftiga. Statens inkomster från spelverksamhet är betydande. En minskning av de inkomsterna förbättrar inte möjligheterna att stödja folkrörelserna. Slutsatsen blir att lösningen av de obestridliga problem som folkrörelsernas spelverksamhet står inför måste lösas genom utveckling och förbättring av de egna spelen och lotterierna. Vi har i utskottet inhämtat att regeringen är positiv till att utreda möjligheterna att starta ett folkrörelseägt bolag för myntoch automatspel samt att samtidigt ta upp andra frågor som har betydelse för deras spelverksamhet. Utskottet anser därför att det är befogat att tro på snara åtgärder från regeringens sida. Det är också naturligt att alla de synpunkter som framförts från olika folkrörelser kommer att behandlas i det arbetet. Två reservationer har lämnats i anslutning till betänkandet. Centerpartiet och vpk önskar inrätta flera kulturoch folkrörelsefonder som bl.a. skulle kunna finansieras genom statlig spelverksamhet. Vpk vill därutöver att en summa motsvarande Tipstjänsts vinst på sikt skulle tillfalla idrotten. Utskottet avstyrker dessa förslag med hänvisning till att kraven på specialdestinering av bidrag som regel avvisats av riksdagen och att det i dessa fall inte finns skäl att frångå den principen. Behovet av stöd till folkrörelserna bör rimligen vid varje tillfälle vägas mot andra behov som finns i landet och fördelas i mån av resurser. Vi har också fått ett par motioner som syftar till en översyn av automatspelslagen. De motionerna blir tillgodosedda. Justitiedepartementet gör en enkät till berörda myndigheter och andra intresserade om erfarenheterna hittills av lagen. På grundval av de svaren kommer formerna för ett eventuellt fortsatt översynsarbete att övervägas, och med hänsyn till de synpunkter på automatspelslagen som bl.a. sociala myndigheter har framfört är det naturligt att anta att de här enkäterna kommer att leda till en sådan översyn. Herr talman! Med detta vill jag tillstyrka kulturutskottets hemställan i betänkande 5 och yrka avslag på de två reservationerna.
Herr talman! Efter att ha hört första delen av Anders Nilssons inlägg trodde jag att han skulle sluta med att yrka bifall till reservationen. Vi gör i långa stycken samma bedömning av hur man skall se på den situation vi nu har. Jag sade i mitt anförande att jag inte tror på att en begränsning av den statliga verksamheten ger framgång för de ideella organisationernas lotteriverksamhet. Jag tror att man måste se det samspel som kan ske som mera naturligt och riktigt. Jag tycker också att man verkligen kan slå fast att folkrörelserna, vilket även Anders Nilsson underströk, av tradition har en inriktning att skaffa fram betydande ekonomiska resurser. Men situationen har förändrats betydligt och det gör att det inte är lika lätt att klara det rätt väsentliga tillskott som måste fram utöver de allmänna bidrag man får. Det är i det läget som vi måste fundera över hur vi skall se på frågan i framtiden. Självklart att det är nödvändigt att man hittar inspirerande och nya former även inom den ideella verksamheten. Jag tror ändock att det är mycket angeläget att understryka att även en folkägd lotteriverksamhet skulle ha betydligt svårare att nå fram med sin marknadsföring än de statliga verksamheterna har, som det har utvecklats hittills. I den moderna situation vi nu har tycker jag att det är alldeles naturligt att man diskuterar vägar som gör att vi kan få fram de viktiga ekonomiska resurser som de ideella rörelserna måste ha för att fortsätta sin viktiga verksamhet. Till sist, herr talman, skall vi också komma ihåg att om vi får en utarmning av de ideella och fria organisationernas verksamhet i landet är det också en negativ sak i vårt demokratiska system. Det tycker jag är en allvarlig del i denna diskussion.
Herr talman! Anders Nilsson sade i sitt huvudanförande att den idrottsledare som säger att hans uppgift är att utöva idrott och inte att sälja lotter har missuppfattat sin uppgift. Det uttalandet och de värderingar som ligger bakom ett sådant uttalande hoppas jag står bara för Anders Nilsson och att det övriga utskottet inte delar den uppfattningen. Även om så vore fallet löser det inga problem. Verkligeheten är i dag sådan att idrottsledare både sälje lotter och organiserar bingoverksamhet, men det hjälper föga. Inte ens med de aktiviteterna kan tillräckliga förutsättningar skapas för att utveckla massidrotten. Genom att sälja lotter kan man inte som bekant bygga idrottshallar, simhallar och andra idrottsanläggningar i olika kommuner som är en förutsättning för att utveckla massidrotten. Bevisligen har massidrotten en enorm samhällelig effekt, inte minst på ungdomarnas uppfostran och utveckling. Det andra argumentet som användes i huvudanförandet för att avstyrka reservationen var att vi inte brukar öronmärka pengar till speciella ändamål. Men det kan vara på tiden att ompröva den gamla vanan. Det behov som barn och ungdomar, men också äldre, i dag har av att tillfredsställa och utveckla sin idrott måste vara det som är huvudsaken, inte att bibehålla en gammal vana att inte öronmärka pengar för sådana ändamål.
Herr talman! Jag skulle vilja påminna om det förslag som kulturutskottet lade fram i våras och som riksdagen ställde sig bakom med ett tillkännagivande till regeringen om att undersöka möjligheterna att inrätta en eller flera kulturfonder. Det är inget som hindrar att stödet till folkrörelserna tas med i övervägandena om kulturfonderna. Folkrörelserna bedriver också en ganska omfattande kulturverksamhet. Men det finns ingen anledning enligt utskottets syn att nu ta ytterligare initiativ i den här frågan, eller att ta ställning till att dessa eventuella fonder skall få ett vidare syfte än vad tidigare har sagts. Sedan vill jag vända mig till Alexander Chrisopoulos. Förslaget från vpk att tipsmedlen på sikt skulle tillfalla idrotten skulle betyda att idrottsrörelsen skulle få ett tillskott på ungefär 1 miljard om förslaget genomfördes med en gång. Nuvarande ordning är att via anslagsgivning göra en avvägning mellan idrottsrörelsen och alla andra folkrörelser. Dessa rörelser tittar på varandra för att se hur mycket pengar de olika rörelserna får. Det skulle leda till en alldeles kolossal övervikt i bidragsmedel för idrottsrörelsen i jämförelse med de andra folkrörelserna. Innebär det i så fall att Alexander Chrisopoulos och vpk antingen vill tillåta en sådan sned balans eller innebär det att ett motsvarande stöd till de andra folkrörelserna följer som ett brev på posten? Även om idrottsrörelsen är den största folkrörelsen till numerären omfattar alla andra folkrörelser tillsammans en mycket stor grupp människor som är engagerade i dem. De har naturligtvis också likaberättigade anspråk på bidrag från statens sida.
Herr talman! Anders Nilsson gav ett halvt medgivande till det som framförts i reservation nr 1 i och med att han sade att det är möjligt att inom den utredning som skall ske om fondbildning för kulturella ändamål också ta upp frågan om bidrag till ideella organisationer. Jag tycker att det är bra om så kan ske. Då är det också viktigt att riksdagen vågar säga sin mening ochi en så viktig fråga tar med det vi nu föreslår i den bedömning som skall ske. Formerna för hur pengarna från den statliga lotteriverksamheten skall gå in till fonden kan diskuteras. Man kan — som också sker nu i specifika fall — göra speciella anordningar där man engagerar folk ute i ideella organisationer att göra insatser för att öka avkastningen av den spelverksamheten. Det är mycket möjligt att man kan göra så. Det är kanske riktigare än att staten — och jag tänker då närmast på regeringen — skall göra individuella prövningar. Det är angeläget att folkrörelserna får sådana resurser att de i viss utsträckning själva kan göra den fördelning som är rimlig enligt deras egen gemensamma bedömning.